Herr talman! Vänsterpartiet vill särskilt uppmärksamma riksdagen på barns utsatthet i ekonomiskt kärva tider. Regeringen framhåller att den viktigaste frågan inom verksamhetsområdena barnomsorg, skola och vuxenutbildning är att höja kvaliteten inom dessa områden. Hur och på vilket sätt? undrar Vänsterpartiet. Neddragningar i statsbidrag samt socialförsäkringar och begränsade möjligheter för kommunerna till intäktsökningar via skatten hindrar ju en en sådan kvalitetshöjning. ESO, bedömer produktivitetsökningen inom barnomsorgen till 23,8 % under perioden 1980-1992. Det kan jämföras med produktivitetsutvecklingen inom sjukvården, som ESO uppskattar till 14 % under samma period. Av den här anledningen vill vi poängtera vikten av att öka resurserna till kommunerna, där barnen får sin omsorg och utbildning. Förbättrade finanser behövs även ifall vi skall ta barnkonventionen på allvar och låta den genomsyra beslutsprocessen på såväl lokal och regional som nationell nivå. Den effektivisering som gjorts inom barnomsorgen och skolan har dock inte enbart haft negativa effekter. Genom integrering av förskoleverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen har två olika pedagogiska traditioner kunnat mötas. Detta har lett till att man har kunnat utveckla metoderna inom dessa verksamheter. Inom skolan har man tagit lärdom av den pedagogik som finns i barnomsorgen, i vilken man tar särskild hänsyn till barn som inte har utvecklat det abstrakta tänkande som litet äldre barn har förvärvat. Detta kan också hjälpa barn som är litet sena i skolan och som har litet svårigheter med inlärningen. Denna integrering har inom barnomsorgen också lett till att man kunnat hjälpa barn som tidigt fått en hög mognadsnivå. Barnets sociala nivå är kanske viktigare än inlärningsförmågan. Det är viktigt att i skolan förmedla kunskaper genom lek och lust. Det är dock litet svårt att få in detta i skolan, eftersom kommunerna i dag har minskade resurser. Med en sådan ändrad pedagogik inom skolan tror jag att man inte kan ha så stora klasser och inte heller så få lärartimmar. Det behövs helt enkelt mera resurser. I barnkonventionens artiklar nr 28 och nr 3 anges intentioner om barnens rätt till utbildning på grundval av lika möjligheter, att grundutbildningen görs obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla samt att normer fastställs vad gäller säkerhet och hälsa, personalens antal, lämplighet och tillsyn. Tänk efter hur det är i dag! Vi förbättrar inte utan försämrar. En del kommuner tar betalt för skolmaten. Andra drar in på psykolog, städning och skolhälsovård. Rent allmänt blir klasserna större, och till specialundervisningen finns det inga pengar. Barn som ligger på gränsen klarar inte undervisningen när den ges på en nivå som ligger över deras huvuden. Att ta till metoder som att sätta s.k. värdesakslarm på barnen tycker jag inte är bra. Mänskliga relationer går aldrig att ersätta med system som larmar personalen om ett barn går över spärrlinjen. Våra barn är inga varor. De skall behandlas med respekt och värdighet, och det måste vi också vara beredda att betala för. Vänsterpartiet ifrågasätter om skolan verkligen är tillgänglig för alla barn. För att alla barn skall kunna uppnå en viss utbildningsnivå måste en del av dem få mer resurser än andra. Därför värnar vi om kommunernas självbestämmanderätt och om decentraliserade beslut. Vi säger nej till skolpeng men ja till ökade resurser för kommunerna, så att de verkligen får möjlighet att skapa den goda skolan för våra barn. Totalt finns det 126 900 sexåringar i vårt land, vilket innebär att dagens kull av sexåringar, som börjar i skolan nästa år, är den största sedan 50-talet. Detta är oroande, eftersom neddragningarna fortsätter och barn med läs och skrivsvårigheter blir fler. Det hjälper föga att, som regeringen föreslår, tillsätta en expertutredning för barn med läs och skrivsvårigheter, när det egentligen är politiska beslut som behövs. Vänsterpartiet har därför föreslagit att det skall tillsättas en parlamentarisk utredning om dyslexi och läs och skrivsvårigheter. Forskare är oense om vilka faktorer som orsakar läs och skrivsvårigheter. Det är en förutsättning för korrekta beslut att de underliggande faktorer som orsakar handikappet utreds, så att man får en helhetsbild och kan göra rätt politisk prioritering. Herr talman! Jag och Vänsterpartiet tror att en ensidigt kameral politik är en återvändsgränd. Vi förlorar i dag humankapital genom en bristfällig skola och barnomsorg, vilket gör att man i en framtid får mindre kunskaper och möjligheter när det gäller att förvalta de fina statsfinanser som dagens beslutsfattare håller på att skapa. Om inte alla får de verktyg de behöver som barn, kan de sedan inte heller förverkliga det jämställda samhället. Kommunerna står i dag inför uppgiften att minska sin verksamhet med 13 miljarder kronor. Troligen kommer det att medföra att ytterligare 30 000 kommer att få gå från sina arbeten, bl.a. inom skola och barnomsorg. Vilka konsekvenser får det för våra barn? Det handlar inte längre om effektiviseringar och produktivitetsökningar, utan det är nu rena neddragningar som gäller. Detta kan inte vi i Vänsterpartiet ta ansvar för, och vi har därför föreslagit att arbetsgivaravgifterna sänks i kommunsektorn med 3 %. Det motsvarar 5 miljarder i permanent förstärkning av kommunernas ekonomi. Det är en insats som skulle värna vård, omsorger - bl.a. barnomsorg - och utbildning. Det skulle minska uppsägningarna, säkra tusentals kvinnojobb och ge våra barn en chans. Herr talman! Jag står givetvis bakom våra reservationer och särskilda yttranden i betänkandet, men jag har inga yrkanden.
Herr talman! Det som är fantastiskt med Vänsterpartiet, till skillnad mot andra partier i riksdagen, är att man har råd med allting. Charlotta Bjälkebring talar om att det är så fult med kameralt kapital, och det låter onekligen hemskt, men de skuldräntor som ni bidrar med skall också betalas. Ni vill ju låna ytterligare 12 miljarder till budgeten. Vilken solidaritet visar man mot barnen, om man skickar räkningen till kommande generationer? Och hur stort utrymme kommer det att finnas om några år, om Vänsterpartiets budget skulle gå igenom och ränteutgifterna blev ännu högre? Då måste vi spara ännu mera. Vänsterpartiets budgetresonemang är ett luftslott och väldigt svårt att ta på allvar.
Herr talman! Nu är det inte en budgetdebatt vi skall föra här i kammaren i dag. Men om man läser Vänsterpartiets ekonomiska förslag så ser man att det håller. Vi bygger inte något luftslott. Däremot är det ett luftslott när Socialdemokraterna och Centern pratar vackert om hur man skall göra det bra i skolan men inte ger skolan de resurser som behövs. Visst, vi har en budget som ger ett större underskott än regeringens. Men också vi tar statens finanser på största allvar. Vi kommer också att få finanser i balans, även om det tar något längre tid än vad regeringen har föreslagit.
Herr talman! Jag trodde att vi förde någon form av budgetdebatt, men jag är kanske felinformerad. Det är väl i högsta grad en realitet att Vänsterpartiet lånar mer pengar till sin budget? Det är inte så svårt att bedriva politik och stå här och lova saker härs och tvärs om man lånar mera pengar. Jag tycker att den enkla jämförelsen med en hushållsekonomi är rätt slående: Om man handlar på kredit varje månad, vad händer då till slut? Jag är övertygad om att vi skulle ha en ännu större statsskuld om Vänsterpartiets ekonomiska politik skulle få genomslag, och vi skulle skicka räkningen till de barn som Charlotta L Bjälkebring och vi andra gärna vill värna om. De skulle få betala. Vilken möjlighet skall 2000-talets politiker ha att bedriva en bra skola, vård och omsorg, om vi drev Vänsterpartiets politik? Jo, de skulle ha betydligt mindre resurser, motsatsen till vad Charlotta L Bjälkebring försöker hävda.
Herr talman! Politik är en avvägning mellan olika ställningstaganden. Vänsterpartiet väljer att ge barnen verktyg för att kunna fortleva i den här världen. Vi vill att de skall ha verktyg och kunskap för att kunna förverkliga den jämställdhet och demokrati som vi vill ge dem. Genom att försumma barnen i dag och i stället bry oss om det ekonomiska budgetunderskottet ger vi inte barnen dessa verktyg. Det är en balansgång, och vår ekonomiska prioritering är att låta det ta något längre tid att betala tillbaka underskottet. Vi tar det på allvar, men betalar tillbaka i något långsammare takt. Vi ger dock barnen reella möjligheter att bli hela, fullvärdiga människor som också kan ta hand om oss när vi blir gamla.

Herr talman! Samhället har tagit på sig ett ökat ansvar för barns utveckling. Genom att full behovstäckning i barnomsorgen nu har uppnåtts går vi in i en ny fas, där vi kan ställa oss frågan: Hur skall barnomsorgen utformas så att barnen i våra förskolor får en så bra start i livet som möjligt och så att de förbereds på ett bra sätt inför fortsättningen i grundskolan? Den pedagogiska verksamheten i förskolan skall få en genomtänkt struktur och en tydlig koppling till fortsättningen i grundskolan. Detta är ett gammalt förslag från Miljöpartiet, och vi hälsar naturligtvis med glädje att regeringen nu kommer med förslag till den här typen av förändring. Det hade egentligen varit ännu bättre om det hade kommit för länge sedan. Möjligheterna att utveckla den pedagogiska verksamheten i barnomsorgen är inte alldeles goda i dagsläget. På grund av nedskärningar och ekonomiska problem är det i många kommuner så att antalet förskollärare per barn är litet. För bara tio år sedan var det ungefär 3,5 barn per förskollärare, och nu är man uppe i 10-11 barn per förskollärare när det är som sämst. Möjligheterna är väldigt små för förskollärarna att göra det som de fick lära sig i utbildningen, att observera barnen, följa deras motoriska, kognitiva, språkliga och sociala utveckling. Nu är problemen av en annan karaktär. Det är knappt att de vågar gå ut med Det är självklart att detta också måste ge effekter för lärarutbildningen. Det gäller både utbildningen av förskollärare och de grundskollärare som skall delta i reformen och sedan ta hand om en ny typ av skola i övergångsskedet mellan förskola och grundskola. I grundskolan har förändringar till det bättre skett i många avseenden under de senaste åren. Vi har fått en decentralisering. Kommunerna har fått beslutsrätten i de flesta frågor som gäller grundskolor. Vi har fått en decentralisering så att varje skola är en separat enhet med eget ansvar för både pedagogik och ekonomi. Man kan profilera skolan i en viss riktning om man så önskar. Vi har också fått ökade möjligheter till föräldraaktivitet i form av försöksverksamhet med styrelser där man kan ha föräldramajoritet. Allt detta är bra. Det finns egentligen bara ett enda problem för grundskolan, och det sammanfaller med problemet för barnomsorgen som jag nämnde nyss. Det är ekonomin. Nedskärningarna har varit så kraftiga att effekterna av dessa positiva förändringar inte har visat sig, utan man kan nog säga att vi faktiskt har fått en kvalitetssänkning snarare än förbättringar. Detta blir väldigt påtagligt på ett obehagligt sätt när man rör sig i skolmiljön. Jag såg en pojke som satt och prickade för vilka ord han skulle lära sig som läxa i engelska. Han prickade för orden i boken väldigt svagt - märkena i boken skulle nämligen suddas ut när han lämnade tillbaka sin engelskbok. Det är inte något bra pedagogiskt inslag att inte få behålla läroboken i engelska. Så är det väl för de flesta barn nu. Jag frågade en pojke i femman om de fick mjölk till lunchen i skolan. Då sken han upp och sade: Ja, det får vi snart. Vi får mjölk till risgrynsgröten som vi får strax innan jul. En gång om året, alltså. Hur luncherna ser ut i skolorna varierar. Vissa skolor har bra mat, men väldigt många skolor har dålig mat till lunch. Då funderar man litet grand över hur vi prioriterar. Man kan inte anmärka på de skolor som har minskat kvaliteten på lunchmaten, eftersom de fått skära ned på allt annat också. Speciallärare har försvunnit, fritidspedagogerna är färre och skolvärdinnor är inte att tänka på. Det var länge sedan vi såg sådana i skolorna. För grundskolornas del handlar det nu i första hand om att försöka få en bättre ekonomi i kommunerna. Miljöpartiet har föreslagit en förstärkning av budgeten i år med drygt 2 miljarder och sedan ytterligare höjningar av kommunbidragen 1998 och 1999. Den budgeten går inte igenom, men regeringen har också aviserat förstärkningar. Prioriteringar inom kommunerna är svåra att göra, men på två punkter är något är fel. Det gäller skolan och äldreomsorgen. Det är inte längre acceptabelt med så kraftiga nedskärningar på de områdena. Det tål att diskuteras hur man kommer till rätta med problemet, men det måste åtgärdas relativt snart. Det man kan göra nu är att se till att de barn som har behov av speciella stödåtgärder också får det. Det är där resurserna skall sättas in. Vi har framför allt föreslagit att barn med läs och skrivsvårigheter skall uppmärksammas och att man gör en satsning för att lösa problemet med dyslexi i skolan. Jag nöjer mig med detta.

Herr talman! Jag har i ett tidigare anförande i dag talat om vikten av hög kvalitet inom grundskolan som basen för övriga utbildningssatsningar, om resurstilldelningssystemets utformning och om lärarnas viktiga roll i det kvalitetshöjande arbetet. Jag tänkte ägna den här delen av debatten till kvaliteten inom barnomsorgen och till frågan om flexibel skolstart och om uppföljning av den nya läroplanen på några viktiga områden. Riksdagen har beslutat att en nationell utvecklingsplan för barnomsorg, skola och vuxenutbildning skall tas fram vart tredje år med början våren 1997. Den skall vara statsmakternas policydokument, som det uttrycks i propositionen. Eftersom kommunerna har ansvar för utformningen av verksamheten utifrån den målstyrning som staten står för bl.a. i läroplanerna kan det inte bli fråga om detaljanvisningar i utvecklingsplanen. Men jag tror ändå att det är viktigt för regering och riksdag att utnyttja utvecklingsplanen för att fokusera på vissa frågor som kräver särskild uppmärksamhet och som också är aktuella i debatten. Det skulle kunna bli något av de nationella riktlinjer som skolministern talade om tidigare i dag. En viktig kvalitetsfråga inom barnomsorgen är storleken på barngrupperna. De flesta kommuner har sparat genom att utöka antalet barn i barngrupperna. Nu behövs en noggrann utvärdering av vilka konsekvenser det får för olika åldersgrupper. Det kan vara litet olika. Jag är åtminstone rädd för att vi har passerat en gräns där barngrupperna är för stora för att barnen skall må bra. Barn till föräldrar som är arbetslösa behandlas väldigt olika när det gäller frågan om de får behålla sin dagisplats eller inte. Men reglerna i respektive kommun är i allmänhet generella. Många barn kan ha behov av att behålla sin dagisplats och föräldrarna behöver åtminstone en del av dagen för att söka jobb. Samtidigt kanske det enda positiva i en annars dyster situation är att arbetslösheten ger möjlighet för barn och föräldrar att få mer tid tillsammans. Det har många barn behov av i dag. Frågan bör ses ur den aspekten också, menar jag. Det bästa vore därför om kommunerna inte använde sig av generella regler när en förälder blir arbetslös utan kunde anpassa sig till de enskilda barnens och föräldrarnas behov. Förutsättningen är att taxan anpassas efter hur många timmar barnet är på dagis och att barnet har förtur till sin plats när föräldern får arbete igen. Men också den här utvecklingen behöver följas noga. Vi bör gärna komma med en inriktning från nationell nivå. Herr talman! Till skillnad från en del andra talare anser jag, och kristdemokraterna, att det är betydligt viktigare att förbättra kvaliteten på de nio år som eleverna i dag går i grundskolan än att utöka skolplikten till tio år. Vi har alltså ingenting att invända mot att regeringen skjuter den reformen på framtiden. Flexibel skolstart från sex års ålder där föräldrar, förskolelärare och lärare kommer överens om en utvecklingsplan för den enskilda eleven utifrån hennes eller hans förutsättningar tror vi är det bästa sättet att redan från början få till stånd ett förtroendefullt samarbete mellan hemmet och skolan - det som det sedan är så viktigt att bygga vidare på. Det lägger också grunden för en avdramatisering när det gäller frågan om vid vilken ålder olika kunskapsnivåer skall uppnås. Var och en får större möjligheter att utvecklas i sin egen takt. Den som behöver ett tionde år för att uppnå läroplanens mål skall naturligtvis kunna få det, precis som i dag. Men det behövs inte generellt. Så gott som 100 % av eleverna går sedan vidare till ett treårigt gymnasium och har alltså tolv års utbildning som de sedan kan bygga vidare på. Inom skolans område bör också arbetet med den nya läroplanen följas upp. En viktig fråga är hur de enskilda skolorna lever upp till målen när det gäller värdegrunden. Den bästa mätaren på hur de lyckas med det är hur de hanterar mobbning, annat våld, främlingsfientlighet och skadegörelse. Det handlar om att skapa ett klimat där varje person, barn såväl som vuxen, bemöts med respekt för sin integritet och sitt människovärde. Långt ifrån alla skolor är i dag den trygga plats som både elever och skolpersonal borde ha rätt att arbeta i. Skolverket har tillsammans med ett antal skolor initierat ett projekt om hur skolans värdegrund skall omsättas i praktiken. En arbetsgrupp för samverkan kring arbetet med skolans värdegrund har också aviserats av regeringen. Jag antar att den är tillsatt vid det här laget. Det vet jag inte, men jag hoppas det. Det bör alltså finnas förutsättningar för att presentera former för hur arbetet med värdegrunden kan utformas i utvecklingsplanen. Det ser vi fram emot. Det tror vi nämligen kan betyda mer än många andra reformer. Ytterligare en fråga som bör kunna aktualiseras i utvecklingsplanen är kommunernas system för uppföljning och utvärdering av skolans verksamhet, särskilt när det gäller situationen för barn med olika svårigheter. Det som hittills har framkommit är att barn med uttalade problem oftast får den hjälp de behöver, medan barn med svårigheter som inte är så tydliga får för litet stöd när undervisningsgrupperna blir större. Om det stämmer är det viktigt att vidta åtgärder snabbt, annars kan det få långtgående konsekvenser för den elevgruppen. Vi tror precis som Vänsterpartiet att kommunerna behöver mer resurser. Men till skillnad från Vänsterpartiet har vi en budget i balans; vi har inget underskott i vår budget. Vi har omprioriterat så att vi har kunnat satsa 6,5 miljarder per år under de närmaste tre åren på kommunsektorn, bl.a. för att kunna behålla kvaliteten inom barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Herr talman! I stundens debatt om förskola och grundskola vill jag ta min utgångspunkt i kunskapssynen, i människosynen och i några tankar om förutsättningen för ett gott liv. Jag vill börja med att uppmärksamma förskolans roll och betydelse. Dess kraftiga uppbyggnad alltsedan slutet av 1960-talet och dess goda kvalitet har lett till att barns självkänsla, mognad och utveckling har stärkts. Vi kanske aldrig har haft en mer självständig ungdomsgeneration än vi har i dag, tack vare en god förskola. Barns naturliga upptäckarglädje, deras lust att pröva och söka och deras nyfikna frågande har fått näring och utlopp inte minst i förskolan. Jag tror att den svenska förskolan är på god väg att bli just en förskola för alla, både till volym och till innehåll. Allt är inte bra. Det har kommit fram inte minst här i debatten. Mycket kan göras bättre. Men vi har all anledning att vara stolta över den svenska förskolan. Herr talman! Många av oss har sett, hört och upplevt hur det fantasifulla och förväntansfulla barnet optimistiskt tittar framåt i livet och stiger in i grundskolans värld, för att med stigande ålder beskriva sin skoltid som både tråkig och passiviserande. Vissa känner t.o.m. vantrivsel och rädsla. Detta är inte någon generell beskrivning av den svenska skolan - långt därifrån. De goda exemplen är många. Men alltför många barn och ungdomar möter en skola där de inte får ta ett eget och ett gemensamt ansvar för sitt lärande. Det finns fortfarande skolmiljöer med korvstoppning, stress och konkurrensmentalitet. Det handlar om en anpassning till skolan men inte till livet, snabbt försvinnande kunskaper, knäckt självförtroende och utslagning. Detta är inte en skola för alla. Detta är en skola som sorterar. Detta är varken solidaritet, omsorg eller hushållning med begåvningar och mänskliga resurser. Detta står i bjärt kontrast till Tomas Högströms och Moderata samlingspartiets syn på lärandet. Men de goda exemplen finns. Det sprudlar av dem runt om i landet. Att nämna enskilda förskolor och skolor blir både missvisande och orättvist. Men jag vill nämna några minnesbilder av förhållningssätt och arbetssätt, även om vi hört dem förut och det bara blir påminnelser. Detta är alltså några enskilda positiva röster. Vi utgick från vars och ens intressen, då blev det roligt. Vi fick själva söka kunskapen, då stimulerades upptäckarglädjen och egna hinder övervanns. Jag lärde av nyfikenhet och inte på någon annans order. Jag vågade fortsätta att ställa frågor, och nu har jag lärt att ställa de för mig väsentliga frågorna som gör att jag nu vet hur man lär sig. Och ingen kommer nu att kunna hindra mig från att lära mig det jag vill eller behöver veta. Skolan är inte den enda platsen där jag hämtar kunskapen. Jag söker upp den varhelst den finns runt om i samhället. Nu är det roligt, det jag gör, då får jag sådan energi. Herr talman! Dessa upplevda exempel från livet och skolan säger oss att det inte finns några genvägar till bestående kunskap och till det goda livet, Tomas Högström. Det måste starta med glädjen och att det är roligt. Det måste utgå från mina egna intressen. För det är genom att jag själv söker och prövar som jag lär. Den viktigaste uppgiften för barnomsorg och skola är att barn och ungdomar får utvecklas till medborgare som har en positiv inställning till sig själva, till medmänniskorna, till livet och som har självförtroende och initiativförmåga. Av detta kommer det som biprodukt, Tomas Högström, att bli goda tekniker, sjukvårdare, uppfinnare, byggnadsarbetare, humanister och en generation som bär fram det goda livet. Det mesta av det jag har tagit upp återfinns till sin innebörd i de mål som finns för både barnomsorg och skola.

Avsikten är bl.a. att under våren 1997 upprätta en utvecklingsplan som skall kunna bidra till kvalitetshöjande åtgärder, bl.a. genom att öka integreringen mellan skolan och barnomsorgen. Då är det naturligtvis intressant att höra debatten om en tioårig grundskola. Det kan inte vara det absolut allena saliggörande. Vi vet i dag att det handlar om att anpassa verksamheten i förskolan och i skolan efter vars och ens förutsättning. Vi skall hitta ingångar och möjligheter till lärande just utifrån det jag tidigare har sagt. Då blir det inte väsentligt att låsa fast sig vid en tioårig grundskola. Dessutom är ju ekonomin kopplad till detta. Det är klart att utvecklingsplanerna både skall titta på hur vi bättre kan anpassa oss till varandra och hur det ser ut med ekonomin ute i landet, trots att vi ständigt får rapporter om detta. Men vi vet också att det inte bara är ekonomin som är avgörande när vi skall titta på kvaliteten. Det handlar också om arbetssättet. Jag får kanske möjlighet att återkomma till detta senare. En andra åtgärd är förslag om en översyn och en förnyelse av lärarutbildningen, som flera också har talat om i dag. Herr talman! Ytterligare åtgärder som är angelägna är att personalen inom skolan och förskolan bildar arbetslag, att barn, ungdomar och deras föräldrar ges bättre möjligheter till inflytande och inte minst att förskolans och skolans verksamhet stärker förståelsen för att vårt mångkulturella samhälle, våra kulturella skillnader och likheter kan vara berikande. Den libanesiske poeten Khalil Bibran förmedlar den likheten i dikten Dina barn tillhör dig inte. Jag vill sluta med att läsa den. Dina barn tillhör dig inte, de är söner och döttrar av själva livets längtan. De kommer genom dig, men inte ifrån dig, och fastän de är hos dig tillhör de dig inte. Du kan ge dem din kärlek men inte deras tankar, ty de har egna tankar. Du kan hysa deras kroppar men inte deras själar, ty deras själar befinner sig i morgondagens land, som du inte kan besöka, inte ens i dina drömmar. Du kan sträva efter att likna dem, men försök inte att göra dem lika dig själv, ty livet går inte tillbaka och dröjer inte vid igår.

Herr talman! Jag har inte samma lyriska ådra. Jag inskränker mig till två frågor. Nils-Erik Söderqvist målar ju upp en väldigt fin bild av svensk förskola. Jag kan instämma i mycket av det han sade. Men problemet som man möter ute i skolor vid träffar med lärare är ändå att så många barn är otrygga. Många barn har inte ens den emotionella mognaden för kunna ta till sig kunskap. Det är ett av de stora problemen som jag möter när jag träffar lärare och andra i skolan och det som lärarna tycker är allra kämpigast. Då kan det inte vara så att svensk förskola är så helt fantastisk. Det är ju så många barn som mår dåligt. Den andra frågan är mer konkret. Nils-Erik Söderqvist sade att det viktigaste inte är att ha en tioårig grundskola. Det är svårt att opponera mot det. Men vi tycker att det är en mycket viktig reform, och det är ett steg. Detta skall naturligtvis fyllas med ett innehåll - en läroplan. Sedan skall vi gå vidare som jag sade i mitt anförande. Vi skall utveckla de pedagogiska modellerna att omfatta även barn som är betydligt yngre. Men min fråga är: Betyder detta att Socialdemokraterna inte kommer att lägga fram ett förslag om en tioårig obligatorisk grundskola?
Herr talman! Vår förskola är fantastisk, Ola Ström. I en internationell jämförelse slår vi alla siffror när det gäller kvalitet, trots att vi just nu i det korta perspektivet har bekymmer på många håll ute i landet. Men generellt är det en förskola med mycket hög kvalitet. Den klarar också av att ge barnen en god start i livet på ett alldeles fantastiskt sätt. Det var litet av min poäng i mitt inlägg att jag gick från förskolan och in i grundskolan. Där kan man se att det finns en del brister på sina håll. Det gör att vi måste skapa en större närhet. Vi måste nu titta på uppföljningen och utvärderingen för att se hur vi kan lära av varandra på ett bättre sätt. På det viset kan vi skapa en förskola och en grundskola där man lättare känner att det är positivt och roligt och att man utgår ifrån vars och ens förutsättningar.
Herr talman! Jag vill egentligen inte gå i polemik med Nils-Erik Söderqvist när det gäller hans syn på förskolan. Jag delar den uppfattningen. Men detta är ju ändå ett faktum. Det är inte bara här och där detta sägs när man träffar lärare som har varit verksamma länge. De säger att barnen i dag är betydligt otryggare och har betydligt svårare att ta till sig kunskap, eftersom så pass många mår dåligt, jämfört med barnen för 5-10 år sedan. Det måste ju beror på någonting. Även om förskolan säkert gör mycket bra, måste det ju bero på något att man hör detta så ofta. Det kan ju inte vara så att lärarkåren helt plötsligt har tappat sugen. Det måste bero på någonting. Sedan skulle jag gärna vilja ha ett svar på min andra fråga. Innebär talet om Socialdemokraternas syn på att det inte är så viktigt med en tioårig grundskola att det aldrig kommer att komma något förslag? Om det kommer ett förslag, när kommer det i så fall?
Herr talman! Vi stänger inga dörrar för en framtida tioårig grundskola. Det vore dumt av Socialdemokraterna och andra att göra det. I dag säger vi att nu vill vi skapa en större samverkan mellan förskolan och grundskolan. Jag tror att det är klokskap, Ola Ström, om man har en tid när man lär känna varandra innan man springer in i äktenskapet. Det handlar mycket om det. Sedan får vi se vad erfarenheterna av detta ger.
Herr talman! När vi då skall bygga framtidens skola, förskola och barnomsorg kan vi inte bara bygga dem på den rosenröda beskrivning som Nils-Erik Söderqvist gav i talarstolen. Jag skall erkänna att det var mycket vackert. Men vi måste ju också utgå från att det finns en annan bild av den verklighet som vi skall försöka forma framtiden utifrån. Vi måste ta med oss den situation som är för att sedan utveckla vad vi nu gör till någonting bättre för kommande generationer. Det är alldeles riktigt att det är självständiga unga personer som i dag växer upp, men vi skall inte tro att de är nöjda med den kommunalisering och den politikerstyrning som kännetecknar dagens barnomsorg, förskola och grundskola. Det finns alla skäl i världen att se mycket allvarligt på den situation som är med tanke på att 10 % av eleverna lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och med otillräckliga kunskaper och färdigheter i läsning, skrivning och räkning. Det finns en samsyn när det gäller betydelsen av kunskap, och det skall man inte förneka oss.
Herr talman! Jag har en annan bild. Det är precis som det är, att vi har andra grundläggande värderingar om sådana saker som behovet av solidaritet och omsorg. Det är alldeles klart. Men det skulle vara intressant att höra Tomas Högström utveckla insikten om att det finns begåvningar och mänskliga resurser som vi inte tar vara på därför att de här barnen och ungdomarna aldrig får en chans utan ställs åt sidan. Då är min fråga: Tror verkligen Tomas Högström att vi klarar en framtid i det här landet om vi inte också tar vara på den begåvningen och resursen? Är det inte så att min bild - den må vara hur fin som helst - ändå är den som gäller, dvs. att man måste utgå från intresset, från att det är roligt? Annars kväver vi dessa barn och ungdomar.
Herr talman! Visst måste vi utgå från intresse, och visst måste vi bygga på individerna. Det är självklart. Det är också vad vi utformar vår politik efter. Alla elever skall ges möjlighet att uppnå kunskapsmålet innan de lämnar grundskolan. Det innebär att flertalet elever kommer att tillbringa nio år i skolan, medan andra behöver längre eller kortare tid. Det handlar om att ge eleverna förutsättningar utifrån deras behov. De självständiga individerna kommer inte att nöja sig med den idealmodell som Nils-Erik Söderqvist redovisar. Det han tycker är rätt behöver inte nödvändigtvis inte alla gilla i alla delar. Då handlar det om att utveckla ett samhälle som erbjuder alternativ och valfrihet. Då är det dags att ni socialdemokrater myndigförklarar den alternativa skolformen och barnomsorgen, vilket ni i dag i många stycken förnekar.
Herr talman! Det är alldeles klart att Moderata samlingspartiet har väldigt svårt att i ord formulera solidaritet och ta till sig det som en förutsättning för att de grupper som jag försökte beskriva i dag får chansen - till gagn både för dem själva och för samhället i stort. Att som Tomas Högström säga att vi inte skulle vara öppna för andra och friare former och för att pröva nytt är fullständigt taget ur luften. Tomas Högström vet lika väl som alla andra att vi runt om i landet utför ett arbete som innebär att vi uppmuntrar och stöder alternativa former med allt vad det innebär.
Herr talman! Jag har en fråga till regeringens representant med anledning av att man i budgetpropositionen skriver att arbetet med integrerad verksamhet mellan förskola och skola i syfte att förbättra barns förutsättningar kommer att intensifieras i höst och under det kommande året. Jag skulle vilja ha svar på vad regeringen har gjort under hösten. Jag antar att man har gjort något, i annat fall skriver man inte på det sättet. Nils-Erik Söderqvist tar upp frågan om tioårig grundskola och talar om att "låsa fast". Centerpartiets avsikt är inte att låsa fast någonting utan att öppna mellan förskola och 7 och 8-åringarna, att ge en mjukare skolstart som uppmuntrar ett positivt lärande. Vi vet att det i dag fortfarande finns problem. Många barn kommer in i skolan med stor glädje men tröttnar efter några år och tycker att skolan blir tråkigare och tråkigare, när det egentligen borde var tvärtom. Det borde vara roligt från början och bli roligare och roligare att lära. På Nils-Erik Söderqvist verkade det som om Socialdemokraterna tänker skjuta tioårig grundskola längre på framtiden än vad jag uppfattat tidigare. Vad är det som gäller?
Herr talman! Beträffande utvecklingsplan vill jag ha sagt att ambitionen är att sätta den i sjön under våren och sedan ha den som en treårig plan som rullar. Den har tillkommit utifrån de rapporter som kommit in från Skolverket och verksamheterna ute i landet. Det sker naturligtvis en löpande uppföljning av reaktionerna ute i landet.

De saker som jag tog upp i mitt anförande blir kvar och levande - att man tycker att det är roligt, att man utgår från sina intressen och växer. Allting annat skulle vara att springa i väg och göra någonting som vi inte har erfarenheter av.
Herr talman! Jag tycker ändå att det är en förändring som jag hoppas inte stämmer. Man skjuter tankarna på tioårig grundskola ytterligare på framtiden. Vi vet att det har gjorts utredningar om det här. Regeringens avsikt var att ta ställning tidigare i år, men man sköt på frågan på grund av diskussioner med Kommunförbundet om de ekonomiska frågorna som förknippades med detta. I tidigare debatter med skolministern har jag uppfattat att det Folkpartiet och Centerpartiet förordar egentligen inte skulle öka kostnaderna så mycket. Jag har uppfattat att det i grunden finns en positiv hållning hos Socialdemokraterna.
Herr talman! När den tiden är inne får vi se. Mitt svar får inte uppfattas som en stängd dörr åt någotdera hållet. Vad jag säger är att vi nu skall in i en samverkan och ett arbete med en utvecklingsplan. Allt detta tillsammans med det måldokument som gemensamt skall arbetas fram för både förskolan och grundskolan kommer naturligtvis att ge oss en hel del erfarenheter. Att kommunerna i diskussionerna sagt att det fordras mer pengar har naturligtvis spelat in. Jag tillhör dem som menar att det inte bara är pengar som det handlar om. Det handlar också om att se hur man kan samverka och få ut mer av samma verksamhet.
Herr talman! Jag är också stolt över den svenska förskolan. Jag är också stolt över den svenska skolan. Personalen gör ett alldeles enormt bra arbete. Särskilt i jämförelse med andra länder är vi mycket bra på de här områdena. Men jag går inte med på den bakvända jantelagsprincip som just nu gäller i Sverige. Jag ser hur man slår ihop klasser. Jag ser hur man tar bort skoltaxi. Jag ser hur barn får börja än i grundskolan, än i särskolan, än gå tillbaka till grundskolan igen, fram och tillbaka. Jag har upplevt det själv. Skolor läggs ned, och barnen får långa skolvägar. Man drar in på skolpsykologer och på lärartjänster. Jag undrar också litet angående Skola 2000, det är någonting som man debatterar väldigt mycket i min kommun. Man skall ändra om skolsystemet så att barnen självständigt ute i samhället tar vara på och söker sin egen kunskap, på biblioteken och olika platser i samhället, inte bara i skolan. Jag undrar: Vem i en sådan skola skall ha ansvaret för barnen? Jag skulle som förälder aldrig kunna tillåta att mina barn i mellanstadiet eller lågstadiet skulle vara ute i samhället på det här viset, möjligtvis på högstadiet. Jag tycker att ett sådant system i så fall borde innebära fler vuxna, fler lärare i klasserna. Hur skall kommunerna klara en bra skola och barnomsorg utan att kunna öka sina intäkter?
Herr talman! Vi skall ta vara på alla de resurser som finns runt om i samhället, Charlotta Bjälkebring. Just nu, 1996, lever vi i ett läge med hög arbetslöshet. Vi har i kammaren när vi behandlat andra områden diskuterat insatser för att hjälpa dem som är äldre, de s.k. 55:orna, att få en chans att finnas med i samhället och känna att de behövs. Det är en utmärkt grupp som kan vara en resurs och ett stöd i skolan, ett utmärkt sätt att få ett stöd och en resurs i barnomsorgen. Jag vill att vi över huvud taget ser oss omkring och öppnar både förskolan och grundskolan bättre mot det omgivande närsamhället. Vi har resurser runt omkring oss i samhället som vi borde bli bättre på att använda oss av. Om vi hade gott om tid skulle man kunna exemplifiera hemskt mycket kring vilka som skulle kunna vara med och göra insatser både i förskolan och i grundskolan. Det finns inget klart och entydigt samband mellan pengar och kvalitet, varken i barnomsorgen eller skolan. Det vittnades det inte minst om i debatten förut i dag. Man är mycket förvånad och ställer många frågor om hur det på sina håll med mindre anslag är bättre kvalitet och på sina håll med högre anslag är sämre kvalitet. Jag tror att det finns sådana här företeelser runt om i landet. De visar att vi måste tränga ned och se bättre efter hur vi kan hitta arbetsformer som är nya och som inte ännu är prövade. Med detta inte sagt att det inte finns ekonomiska bekymmer. Vi har från mitt parti prioriterat och sagt att det är verksamheterna som skall få tilldelning och mer pengar ute i kommuner och landsting i takt med att pengarna kommer. Vi kan inte trolla fram pengarna och det går inte att låna upp dem. Vi måste ha in pengarna först, i en tillväxt, för att sedan kunna satsa dem på de här verksamheterna, och det har vi prioriterat.
Herr talman! Jag hoppas också att pengarna kommer. Men de kommer inte av sig själva, vi måste verkligen fatta politiska beslut så att pengarna fördelas till dem som bäst behöver. Varför skall man behöva ha 55-plussare i skolan och i barnomsorgen för att kunna rädda kvaliteten? Varför skulle vi inte kunna ha vanliga ordinarie tjänster? Jag förstår inte riktigt det här resonemanget. Om vi verkligen satsade ännu mer på den här sektorn skulle vi inte behöva ha några som gick arbetslösa. Man har redan effektiviserat och rationaliserat inom den offentliga sektorn, särskilt inom barnomsorgen, men också inom skolan. Gränsen är nådd, det går inte längre att uttala vackra ord. Vi måste försöka göra någonting åt situationen. Vi måste ge kommunerna möjlighet att faktiskt få ökade intäkter så att de kan nå upp till de mål som vi här i riksdagen har ställt upp för dem.
Herr talman! Jag är den första, Charlotta Bjälkebring, att instämma i att det är kämpigt på sina håll ute i kommunerna och i barnomsorgen. Med 15 års kommunalpolitiskt engagemang med ansvar bl.a. för barnomsorgen vet jag det. Jag vet vad som gjordes på 80-talet, jag vet vad som gjordes i början av 90-talet. Samtidigt har Charlotta Bjälkebring själv i debatten i dag talat om att man har varit fantastiskt duktig på att göra någonting åt produktiviteten. Det kan vara lurigt att använda siffrorna, för man måste se till helheten, men i jämförelse med många andra verksamheter tror jag att man inom barnomsorgen har varit osedvanligt duktig på att ta vara på pengarna och göra det bästa av dem. Detta behöver inte på något sätt innebära att man inte kan göra en hel del till på sina håll. Jag tror att vi är inne i en situation där vi kommer att pröva nya sätt och nya vägar, samtidigt som jag också känner full tillförsikt till att i takt med att vi får en tillväxt, i takt med att vi får någonting att fördela i det här samhället är det barnomsorg, skola, äldreomsorg och sjukvård som i första hand skall prioriteras och få mer pengar. Låt vara att vi har 90 % i någon sorts barnomsorg som är tillfredsställd vid behov, men vi har fortfarande en del kvar att göra, inte minst när vi börjar få ordning på arbetslösheten. Då måste vi naturligtvis se att det kommer mer folk till barnomsorgen och även till skolan.
Herr talman! Jag är också ledsen att jag behöver föra ned debatten på en mer prosaisk nivå än den som Vi har all anledning att vara stolta över den svenska förskolan, säger Nils-Erik Söderqvist. Det går inte att generalisera. Det finns förskolor som har oerhört hög kvalitet. Men de flesta är ändå överens om att det har skett en allvarlig försämring under den senaste tiden. Det som förvånar mig mest är när jag jämför med hur det lät under den förrförra regeringsperioden, när de första nedskärningarna gjordes till kommunen, när det fortfarande fanns mycket luft i systemen. Då blev det en oerhörd svartmålning och en oerhörd utmålning av hur dåligt barnen skulle må inom barnomsorgen när de nedskärningarna genomfördes. Har det blivit bättre nu igen, sedan det blev en s-regering? Då mår inte barnen dåligt av de här nedskärningarna, eller vad är det som har hänt? När det handlar om pengar gäller det faktiskt att prioritera. Man kunde ha gjort en annan fördelning. Man kunde ha valt att inte ta bort momsen på mat. Det hade gett 7 miljarder. Det är en dålig fördelningspolitik, det har t.o.m. en sådan som är så noga med fördelningen som Pia Nilsson, Postens ekonom, sagt för bara några dagar sedan. Det var 7 miljarder som kunde ha använts till kommunerna. Facket fick 40 miljoner. Det är inte heller småsmulor. Partistödet ökades med 30 miljoner. Visst går det att göra omprioriteringar om man vill. Budgeten är ju inte fastställd av någon annan.
Herr talman! Vilken kommun i det här landet är det som har lågprioriterat barnomsorgen? Kan Inger Davidson namnge någon sådan kommun, som har valt att prioritera ned barnomsorgen i relation till annan verksamhet? Jag tror att det runt om i landet är motsatsen. Man prioriterar den väldigt högt. Vi skulle inte ha behövt stå här i dag och föra en debatt om att det är ekonomiskt kämpigt med barnomsorg och skola i olika kommuner om inte ekonomin hade körts i botten, om vi inte hade haft en situation där vi är tvingade att se till att bli av med budgetunderskottet. Det är verkligheten. Det får vi stå här varje gång och säga från vår sida, därför att det är på det sättet. Det är därför vi i debatten också upprepar att vi inte kan fortsätta att låna till verksamheterna, utan vi måste se till att vi får balans i ekonomin. I takt med tillväxten kommer vi att prioritera de här verksamheterna.
Herr talman! Jag har inte påstått att kommunerna nedprioriterar barnomsorgen. Tvärtom tror jag också att man gör allt för att hålla kvaliteten hög. Men de utvärderingar som har gjorts visar att när man har varit tvungen att spara är det på barngruppens storlek som man framför allt har sparat, och den växer hela tiden. Då blir inte kvaliteten sådan som den borde vara. Jag vill också ta upp en annan fråga medan jag har ordet. Det gäller den tioåriga skolplikten. Jag anar verkligen en förändring sedan den debatt vi hade i våras. Då var jag ensam om att föra den talan som nu Nils-Erik Söderqvist, som jag uppfattar det, stämmer in i, nämligen att det viktiga inte är att få tioårig skolplikt, utan i stället att öka kvaliteten på de nio år som vi har i dag, ha flexibel skolstart och möjlighet till ett tionde år. Men jag uppfattar att vi nu har hamnat på samma linje, och det vore mycket intressant, särskilt med tanke på att samarbetspartnern Centern är precis i andra ändan. Var skall det här sluta? Jag hoppas att ni går på min linje.
Herr talman! Den tioåriga grundskolan igen då. Vi har ndå sagt att vi nu skall ha en utvecklingsplan som spänner över ett långt fält, alltifrån 6-åringarna upp till 16-åringarna. Vi skall nu ta vara på alla erfarenheter och se hur vi går vidare. Det är för tidigt att säga någonting om detta. Återigen pengarna och kommunerna. När man tittar på hur kommunerna ute i landet har prioriterat hittar man inte någonstans någon som procentuellt har prioriterat ned barnomsorgen jämfört med annan verksamhet. Men det är klart att barnomsorgen också har drabbats av nedskärningar i takt med att pengarna har saknats, alldeles klart. Men i jämförelse med annan verksamhet är det inte så. Den har hävdat sig gott. Då menar jag att vi skall ha med oss det ordentligt i debatten också.

Herr talman! Det är viktigt att vi i Sverige har en gymnasieskola av god kvalitet och att eleverna är väl förberedda för studier eller för arbetslivet. Utvecklingen i arbetslivet har inneburit stora förändringar vad gäller arbetsorganisation, produktionsteknik och liknande, och det ställer naturligtvis högre krav på de elever som lämnar gymnasieskolan. Samma sak gäller för förändringen ute i samhället. Det framtida samhället ställer högre krav på oss som medborgare, och det ställer också högre krav på gymnasieskolan. Vi moderater menar därför att man måste reformera gymnasieskolan, att det vad gäller de yrkesförberedande programmen måste finnas mer av ämnesteoretiska kunskaper, datateknik, matematiska kunskaper, språkliga färdigheter och liknande. Självfallet gäller det också andra sektorer inom gymnasieskolan. Därför är det nödvändigt att reformera gymnasieskolan, för att gymnasieskolan skall kunna möta den nya tiden. Den senaste tiden har det förts en mycket stor debatt om gymnasieskolan. Man har i medierna framställt det som att gymnasieskolan befinner sig i kris. Det är klart att en del saker fungerar mindre bra, och jag tänker i mitt anförande ta upp hur vi moderater ser på de sakerna. Men vi måste också plocka fram det som är positivt. Det finns många frågor och problem som skolledning, lärare och elever möter dagligen ute i skolorna. Det finns rapporter om elever som underkänns i kärnämnena, om bristande förkunskaper, diskussioner om betygskriterier, bristande information till föräldrar och elever, antagningsregler, etc. Detta möter oss ständigt vid skolbesök och i medierna. Jag hade förväntat mig att regeringen skulle ta upp en del av de här problemen i budgetpropositionen och redovisa vilka åtgärder man planerar. Men det enda som regeringen anför är att man avser att fortsätta följa och utveckla gymnasieutbildningen. Regeringen talar också om att höja kvaliteten i gymnasieutbildning genom åtgärder på flera plan och medverkan av flera aktörer som agerar samlat. Vad man skall utveckla och hur står det inte en rad om. Agneta Lundberg, som skall föra regeringens talan när Ylva Johansson har försvunnit, har ännu inte kommit till kammaren. Det vore ändå intressant att få svar på de här frågorna. Andreas Carlgren ställde tidigare en fråga till Ylva Johansson om ifall regeringen avsåg att komma med några initiativ vad gäller de yrkesinriktade programmen, men Ylva Johansson hade inget svar. Det var platt intet! Regeringen står med tomma händer, och det tycker jag egentligen är ganska anmärkningsvärt, eftersom vi vet att det finns en del problem som vi måste lösa tämligen omgående. Vi har från moderat sida sagt att vi måste ställa högre krav på grundskolan. Det har både Beatrice Ask och Tomas Högström nämnt tidigare, och de har också sagt vad som måste göras. Man blir då litet förvånad när man lyssnar på Nils-Erik Söderqvist, som verkar komma från en helt annan värld. Han tycks fullständigt blunda för de problem som finns i grundskolan. Vi vet ju om att av de elever som lämnar grundskolan har ungefär 10 % läs och skrivsvårigheter, problem som sedan gymnasieskolan får ta hand om, problem som borde lösas i grundskolan men som inte löses där. Det här är inte fråga om svartmålning. Det finns mycket i svensk utbildning som är bra, men vi måste också våga diskutera de problem som finns. En annan sak som jag tänker ta upp är antalet kärnämnen och målen i kursplanerna för kärnämnena. Alla elever i gymnasieskolan skall ju läsa samma kärnämnen, alltså svenska, engelska, osv. Det tycker vi i och för sig är bra, men vi vet också om att många elever inte klarar av att nå godkäntnivån i kärnämnena. Vi menar från moderat håll att det inte får vara ett självändamål att alla elever skall ha en grundläggande behörighet till högre studier, utan det viktiga är att eleverna blir väl förberedda antingen för högskola eller för arbetsliv. Man måste därför kunna ha olika mål i fråga om kärnämnena, och i betygen skall det sedan framgå om man inte har läst de fullständiga kurserna i dessa kärnämnen. En annan fråga som man måste jobba mycket mer med är att gymnasieskolan i dag har blivit tidsstyrd, dvs. att eleverna skall få exakt de timmar som varje kurs föreskriver. Men det är inte nödvändigt. Den borgerliga regeringen införde i stället ett poängsystem, så att en poäng motsvarar en klocktimme. Det innebär att de elever som är högpresterande kan gå igenom en kurs snabbare, medan de elever som behöver litet längre tid på sig kan få den tiden. Men det här systemet tillämpas alldeles för litet i gymnasieskolan, och det innebär att de elever som är högpresterande upplever att tempot är för lågt och att de elever som kanske inte klarar av det tempot i stället upplever att tempot är för högt. Detta måste man jobba vidare med, mycket, mycket mer. Av olika artiklar och genom besök ute på skolor har vi fått veta att skolorna har problem med att hantera betygssystemet. Många elever blir underkända, framför allt de elever som går på de yrkesförberedande programmen, och då kanske mest i svenska och engelska. Vi moderater menar att Skolverket snabbt måste göra en översyn av betygskriterierna. Vi måste också se till att skolorna bättre tillämpar det nya betygssystemet. Betygssystemet i sig är nämligen bra. Det är bra att vi har ett målrelaterat betygssystem. Men vi ser också att det finns en stor spridning, och orsaken till det är helt enkelt att skolan ännu inte klarar av att tillämpa de nya kriterierna. Vi är därför beredda att medverka till en sådan översyn. Vi på den borgerliga sidan vill ha betygssystemet, men vi måste ändå vara så pass ödmjuka att vi kan se om vissa förbättringar måste göras. Vi måste också genomföra en förnyelse av yrkesprogrammen. Hälften av dagens gymnasieelever går på de yrkesförberedande programmen, och där finns problem. Det är stora samverkansproblem mellan skolan och arbetslivet. Vi måste se över hur den arbetsplatsförlagda utbildningen ser ut. Det är inte bra att många elever av olika skäl inte får den utbildning i arbetslivet som de egentligen borde få. Vi menar att ett av skälen till detta är att skolan har ansvaret medan arbetslivet inte har något ansvar alls. Därför har vi lagt fram ett förslag om införandet av en modern lärlingsutbildning, som i korthet går ut på att skolan tar ansvaret för de två första åren och arbetslivet sedan tar ansvar för de två följande åren och att arbetslivet också får en ekonomisk ersättning från samhället för detta. Man måste också se över kompetensen för yrkeslärarna. Regeringen har lagt fram förslag om att den ämnesteoretiska kunskapen hos dessa lärare skall förbättras. Det är bra, men det är inte tillräckligt. Man måste också se till att dessa lärare får möjlighet att gå ut i yrkespraktik, så att deras kunskaper blir uppdaterade. Vad vi ser nu är att många lärare inte förmedlar morgondagens kunskap utan i stället gårdagens. Herr talman! Jag skall avsluta med att nämna något om kvalificerad yrkesutbildning, som det nu pågår en försöksverksamhet med runt om i landet. Efter mycken beslutsvånda kom regeringen äntligen fram med ett förslag om att påbörja försöksverksamheten. Man lägger ut 1 700 platser detta år, 3 700 Jag sitter själv med i den nationella ledningsgruppen för detta, och man kan klart se att behovet är mycket större än antalet platser. Jag ser fortfarande inte Agneta Lundberg här, men det kanske är någon annan socialdemokrat som är företrädare för regeringen som jag kan fråga: Varför lägger man inte fler platser i den kvalificerade yrkesutbildningen? I stället talar man om att ge 100 000 platser till vuxenutbildning. Jag är ganska säker på att man inte kommer att mäkta att skaka fram dessa Det är ett otroligt stort vakuum. Det bästa regeringen skulle kunna göra i dag är att ta från de platserna och lägga till den kvalificerade yrkesutbildningen. Det skulle vara bra för Sverige och för de elever som går i skolan. Många fler ungdomar skulle också kunna komma ut i yrkeslivet.

Herr talman! Sveriges konkurrenskraft kommer att vara beroende av kunskapsintensiv produktion. För att öka tillväxten och sysselsättningen måste en förnyelse och förändring av Sveriges näringsliv och arbetsmarknad ske. Satsning på kunskap och utbildning måste bli ett kännetecken för denna utveckling. Utbildning är en grundförutsättning för att stärka näringslivets konkurrenskraft, skapa nya jobb och trygga välfärden. Om vi skall klara denna utveckling måste utbildningsnivån i samhället höjas, vilket alla är överens om. Den kunskapstillväxten kan delvis lösas genom det årliga tillskottet av ungdomar till arbetsmarknaden. Men det räcker inte. Fyra av fem personer på dagens arbetsmarknad kommer att jobba kvar även på 2000-talet. Slutsatsen är givetvis att det inte räcker med att förbättra och satsa på ungdomsskolan, utan utbildnings och kunskapsnivån måste också höjas hos dem som redan är ute i arbetslivet. Det kunskapsunderskott som finns måste åtgärdas. I en sysselsättningsstudie genomförd av OECD pekas på att det varje år tillkommer ungefär 10 % nya arbetstillfällen med krav på höga kvalifikationer. En lika stor del arbetstillfällen med enklare arbetsinnehåll försvinner årligen. Gapet eller underskottet måste tas bort. Tillskottet till arbetskraften av personer med ny utbildning utgör varje år 2-3 %. En första förutsättning för att stora delar av arbetskraften skall kunna bli delaktig i den förnyelse av arbetslivet som äger rum är att fler får möjlighet att skaffa sig grundkunskaper. I dag finns det över 1 miljon människor i arbetsför ålder som endast har genomgått folk eller grundskoleutbildning. Ett stort antal av dem saknar även funktionella kunskaper i svenska, matematik, engelska och naturvetenskap. Ytterligare 1 miljon människor saknar utbildning motsvarande kärnämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap i gymnasieskolan. Det är av detta skäl som Centerpartiet anser att det är nödvändigt och riktigt med den stora satsning på vuxenutbildningen som sker. Antalet personer med kvalificerad yrkesutbildning behöver också ökas. Den kvalificerade yrkesutbildningen anser vi vara särskilt viktig för landets många mindre företag, som inte har samma möjligheter som de stora företagen att ordna utbildning internt. Från Centerpartiets sida tycker vi att regeringen går för långsamt fram när det gäller att bygga ut antalet platser, vilket vi även påtalade i våras vid behandlingen av den kvalificerade yrkesutbildningen. Vi har reserverat oss till detta betänkande för ökat antal platser Herr talman! Den nya gymnasiereformen kritiseras från många håll, och Skolverket har i en undersökning redovisat att betygen i kärnämnena engelska, matematik och svenska varierar stort mellan de olika programmen i gymnasieskolan. Detta har också tagits upp tidigare i debatten. Högst betyg har eleverna på de naturvetenskaps och samhällsvetenskapliga programmen. Antalet icke godkända är högst på fordonsoch industriprogrammen. Den här utvecklingen är givetvis mycket oroande. Vi vet att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete. I flera fall har samverkan mellan kärnämnena och respektive programs karaktärsämnen visat sig vara en väg för att nå bättre resultat på de yrkesinriktade programmen. Vi tycker också att det är viktigt att gå vidare och lösa de problem som finns. Detta har Andreas Carlgren också tagit upp tidigare i debatten. Jag vill också beröra att det nu i flera kommuner startar utbildningar eller gymnasieskolor med profilering om entreprenörskap och småföretagande. Detta är mycket positivt. Det är ett problemorienterat arbetssätt som präglar verksamheten, där lärarna formulerar arbetsuppgifter och problem som eleverna skall lösa. I dag arbetar man främst inom de samhällsvetenskapliga programmen med denna inriktning, men den långsiktiga tanken är att oavsett vilket program man valt skall utbildning ges i entreprenörskap. Vi bejakar denna utveckling. Regeringen skriver i budgetförslaget: Regeringens viktigaste uppgift inom det samlade verksamhetsområdet är att inom varje verksamhet vidta kvalitetshöjande åtgärder. Viktiga frågor är härvid bl.a. att fortsätta följa och utveckla gymnasieutbildningen och att utveckla vuxenutbildningssatsningen. Herr talman! Centerpartiet anser att ett viktigt sätt att utveckla vuxenutbildningssatsningen är att bygga ut antalet platser för den kvalificerade yrkesutbildningen. Jag vill yrka bifall till reservation 4, mom. 51.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Marie Wilén. Det gäller just den kvalificerade yrkesutbildningen, som hon talade väldigt väl om. Hon sade också att Centerpartiet vill bygga ut den. Men ni i Centerpartiet mörkar ganska mycket, därför att ni ställer upp på regeringens förslag om platserna de närmaste åren. Ni säger sedan i litet luddiga ordalag att ni kan tänka er att bygga ut den kvalificerade yrkesutbildningen efter 1999. Centerpartiet har ju samarbetat med Socialdemokraterna när det gäller den här budgeten inom utbildningens område, och Marie Wilén har mycket vältaligt talat om den kvalificerade yrkesutbildningen. Vore det då inte konsekvent att försöka få till stånd en överföring av platser från de 100 000 platserna - vi vet båda att de inte kommer att fyllas - just till den kvalificerade yrkesutbildningen? I ert samarbete med Socialdemokraterna skulle ni kunna försöka påverka detta. Vi vet att det finns ett stort behov. Vi får i kommittén säga nej till många bra projekt, som vi vet har en hög kvalitet, därför att det inte finns några platser. Jag tycker då att Centerpartiet, som ofta talar om att man är konstruktiv osv., nu visar detta i handling. Min fråga är: Varför gör ni ingenting nu?
Herr talman! Det är sant, som Ulf Melin säger, att vi har varit med om att driva på utvecklingen av den kvalificerade yrkesutbildningen. Jag tror att vi alla tycker att det är bra. Vi vet också att det kommer till fler platser än de 1 700 som var avsedda från början. Man bygger på, som Ulf Melin tidigare sade, så att det blir 4 500 platser 1998. Vi har också skrivit i vår reservation att vi vill ha flera platser för 1998. Vi avser att fortsätta arbetet att driva på för att kunna öka antalet platser. Det är inte för sent ännu, Ulf Melin.
Herr talman! Vi kanske lägger in litet olika värderingar i att "driva på". Jag kan bara konstatera att platserna inte räcker. De är njuggt tilltagna. De som är i gång nu kommer att få samma antal platser nästa år, och det innebär att det knappast tillkommer några nya platser över huvud taget för 1997. Jag har svårt att förstå varför inte Centerpartiet, som är så konstruktivt och tar ansvar för landet, har sett till att man förde över fler platser av de 100 000 till den kvalificerade yrkesutbildningen. Vi vet att man kan bygga ut den ganska så rejält och att de platserna och de utbildningarna kommer att vara kvalitativt sett mycket bra. Jag kan ana, herr talman, att de som går dessa utbildningar också kommer att få arbete. Det tycker jag borde ligga i Centerpartiets intresse, så att vi kan minska - inte den öppna arbetslösheten utan den totala.
Herr talman! Jag vill bara upprepa att det väl är positivt om vi är flera som jobbar för att driva på det här. Vi har kommit längre än vad som föreslogs från början, och det har jag inte uppfattat att man motsätter sig. Nu säger vi att vi vill ta ytterligare steg 1998, och det tycker jag borde vara positivt också ur Ulf Melins synvinkel i så fall.

Herr talman! I vissa kommuner är i dag det individuella programmet det tredje största gymnasieprogrammet. Tyvärr är detta sällan ett uttryck för ett genuint intresse för att skapa ett eget program med nya ämneskombinationer. I de flesta fall är det uppenbart att det riskerar att bli ett program där de som inte platsar, dvs. inte har godkänt i svenska, engelska och matematik från grundskolan, kan placeras. Det är också ganska märkligt att man nu gör klasser av ett individuellt program. Är det ett individuellt program skall det vara för en enskild person och olika för alla. Detta är knappast något som man kan lasta gymnasieskolan för. Det är snarare symtom på bristerna i dagens grundskola. Dessa effekter hade man möjligtvis kunnat förutse. Det visar sig nu att gymnasiereformen borde ha kombinerats med ett förberedelsearbete i grundskolan, i syfte att höja den generella kunskapsnivån i teoretiska ämnen. När skallet nu går mot gymnasieskolan och betygssystemet tycker jag ändå att vi skall komma ihåg varför vi bytte betygssystem, varför vi gick ifrån det relativa systemet, där femmorna tog slut, och när någon blev bättre var det nödvändigt att någon annan skulle bli sämre. Så tolkades det, ibland t.o.m. i så små enheter som klasser.

Med detta system finns förutsättningar att ha kriterier som på förhand kan meddelas elever och föräldrar. Om jag är elev skall jag kunna få veta vad jag skall prestera för att bli Godkänd, Väl godkänd eller Mycket väl godkänd i ett ämne. I den processen har kanske grundskolan, som ju är primärkommunal, inte riktigt förstått det gigantiska åläggande den fick genom att det dessutom sades att den som skall in på ett gymnasieprogram måste vara godkänd i svenska, engelska och matte och att man inte fick lämna skolan utan det. Det är ett gigantiskt ekonomiskt åtagande för primärkommunen, som man ännu långt ifrån fullgör och som kräver helt andra arbetssätt, en helt annan individualisering tidigt i grundskolan. När nu skallet på betygssystemet går förstår jag att det finns mycket arbete kvar att göra - vidareutbildning för lärare, diskussion om kriterier; jag tror också att det faktum att man minskade antalet steg gjorde det svårare. Men glöm inte de övergripande tankarna! Vi var ju här ändå överens om att detta var ett viktigt beslut för framtiden. Det här är en del i det stora. Här börjar man nu prata om att det är självklart att kärnämnena inte kan läsas lika i alla programmen. Vi får inte gå på det! Då använder man sig inte av tiden. Det är självklart att kurs A i svenska för den som är oerhört teoretiskt inriktad kan läsas snabbare än samma kurs i ett fordonsprogram. Men om man anslår den tid som behövs för ungdomarna i fordonsprogrammet är det möjligt också för dem att få godkänt i kurs A i svenska. På den punkten ger jag mig inte en tum. Och det finns massor av gymnasieskolor i landet, som jag har varit på eller som jag har hört talas om, där detta funkar alldeles utmärkt. Så använd tiden och använd de möjligheter som finns! Ett annat verktyg som jag tycker att man har använt dåligt, både i grundskolan och i gymnasieskolan, är att de lärare som arbetar i de "svårare" områdena skall ha högre kompetens och bättre ersättning. De bästa lärarna skall arbeta i de svåra områdena! Så är det ju inte alls i dag. Nu placeras de yngsta vikarierna, de som kanske inte ens är lärarutbildade, i "svåra" områden som Rosengård, för att ta ett exempel hemifrån Skåne. Självklart skall de allra mest kompetenta lärarna finnas där. Lektorer, både i gymnasiet, i grundskolan och i komvux, tror jag också är en viktig faktor för att höja kvaliteten och ta till vara de möjligheter som finns att använda t.ex. tiden. Till skillnad från Ulf Melin, som jag förstod var mer inriktad på att man kanske skulle befria vissa program från kärnämnena, tror jag att det är oerhört viktigt för ungdomarnas och för framtidens skull att vi inte ger oss i den frågan. Det vill jag hårt poängtera.

Herr talman! Den beslutade vuxenutbildningssatsningen under de närmaste fem åren har väckt väldigt stora förväntningar. Jag hoppas att de kommer att infrias. När vi talar om 100 000 nya platser är det egentligen 25 000 nya platser för åren 1997-1999. De andra finns redan i systemet, och det sker endast en omfördelning mellan olika utbildningsanordnare. Eftersom Kunskapslyftet har debatterats vid flera tillfällen här i kammaren under våren vill jag i stället försöka vara väldigt konkret och diskutera satsningarna särskilt utifrån ett folkhögskoleperspektiv. Situationen för folkhögskolorna sedan en längre tid präglats av både ryckighet och brist på förutsägbarhet. Det har försvårat planeringen och också skapat en hel del oro hos personalen som det gått åt mycket energi för att hantera. Innevarande läsår, med sänkta stats och landstingsbidrag och en kraftigt minskad uppdragsutbildning, har inneburit att alltfler folkhögskolor i dag har akuta ekonomiska problem. Situationen är faktiskt besvärlig. Varsel om uppsägningar av både lärare och annan personal kan bli följden. Nu säger regeringen att man räknar med att kommunerna skall använda folkhögskolorna och studieförbunden när de nya platserna i Kunskapslyftet skall fördelas. Under den senaste veckan har jag försökt få kontakt med ett antal folkhögskolor och kommuner för att få veta litet mer om situationen. Jag gör naturligtvis inte anspråk på att det här skall vara en fullständig bild av förhållandena, men jag tycker att det finns tendenser som är så pass tydliga att jag gärna vill belysa det här problemet i kammaren. Enligt Kommunförbundets halvårsrapport om kommunernas ekonomiska läge, och även om man rent matematiskt räknar ut vad 2,7 miljarder gör på 100 000 platser, kan man räkna med att varje utbildningsplats på gymnasienivå betingar ett pris på 25 000-30 000 kr. Av dessa 30 000 kr räknar man, enligt de uppgifter jag har fått, ofta bort 20-30 % som kostnader som kommunen har för att hålla i det här - administration, kanske; jag vet inte vad man skall kalla det. Då blir det faktiskt väldigt litet kvar per utbildningsplats. Jag får det till 20 000-25 000 kr. Det är faktiskt hälften av det ordinarie stats och landstingsbidraget. Jag kan som jämförelse nämna att de särskilda anslagen till kurser för arbetslösa, som folkhögskolorna tidigare har haft, gav ca 41 000 kr per utbildningsplats och att en komvuxplats, inklusive det kommunerna satsar, i dag kostar ca 44 000 kr. Det betyder att i den här stora vuxenutbildningssatsningen måste vi realistiskt räkna med mindre lärartäthet. I bästa fall, räknat på en 20-grupp, skulle man kanske kunna få ut 20 lärarledda undervisningstimmar per vecka, eller också får man öka undervisningsgrupperna betydligt. Alternativet skulle vara att man komprimerar studietiden till en 20-30 veckor för en helårsstudieplats. Visserligen kan man variera innehållet - det inser jag också - med färre lärarledda timmar och mer av handledning och självstudier. Men problemet är att de studerande som är studieovana, och som ibland också har mycket negativa erfarenheter från den egna skoltiden, också har behov av mycket lärarstöd. Jag tänker då tillbaka på den tidigare debatten här i dag, då vi pratade om vuxna med läs och skrivsvårigheter som behöver oerhört mycket stöd och handledning. För de här eleverna är tiden en mycket viktig faktor när det gäller själva inlärningsprocessen. De behöver tid både för att bearbeta och också för att befästa sina kunskaper. Jag skulle då vilja fråga Agneta Lundberg: Kan man tänka sig att olika utbildningar i Kunskapslyftet får kosta olika mycket beroende på elevernas förkunskaper och studievana? Jag tror i så fall att det inte riktigt har nått fram till alla kommuner. Jag är litet rädd för att själva upphandlingssystemet inte är tillräckligt flexibelt. Jag beskyller inte regeringen för det, men på något sätt borde man göra någonting och uppmärksamma de här problemen - innan det är för sent. Dessutom har jag förstått att kommuner ibland hänvisar till lagen om kommunal upphandling och behovet av att konkurrensutsätta verksamheter som finansieras av skattemedel. Då får det billigaste anbudet uppdraget, oavsett vad det finns för behov och utan att kvaliteten säkras. Jag är rädd att elevernas individuella behov och önskemål, som var så viktiga i den här satsningen, endast marginellt kommer att kunna påverka upphandlingen och valet av utbildningsprogram. Jag har dessutom stött på att man i vissa kommuner vill lägga över själva rekryteringen på skolorna, och det omöjliggör de individuella utbildningsplanerna där man sätter den studerande i centrum och utgår från hans eller hennes behov, resurser och intressen. Till sist skulle jag vilja fråga: Hur skall den uppsökande verksamheten, som är en så viktig ingrediens i Kunskapslyftet, räknas in? Skall den räknas in i de 2,7 miljarderna? Och vad skall räknas som uppsökande verksamhet - introduktionskurser, känn-dig-förkurser osv.? Nu ser jag att min talartid är slut.

Herr talman! Nu har vi fått ett gymnasium för alla. 98 % av ungdomarna fortsätter från grundskolan till gymnasiet. Den nya gymnasiereformen är flexibel i sin struktur. Det finns stort svängrum för val av undervisningsmetoder och ämneskombinationer. Den är kursutformad, vilket innebär att man kan ha en individualiserad undervisning och rätta studietakten efter elevens möjligheter och förutsättningar. Det skulle kunna vara ett gymnasium på elevernas egna villkor. Möjligheterna är goda. Men blev det här nu ett gymnasium för alla? Reformen genomfördes snabbt - alltför snabbt. Lärare och skolledare fick aldrig tid att ställa om undervisningsmetoder och organisation för de nya uppgifterna med nya elevkategorier. Miljöpartiet har i sitt budgetförslag föreslagit en ordentlig satsning på fortbildning av lärare, dvs. att man verkligen får resurser för en fortbildning som skulle ha skett tidigare men som naturligtvis skall stimuleras nu i stället. Ett akut problem är alltså bristen på förberedelser för gymnasiereformen. Ett annat problem utgör den nya målstyrningen med målrelaterade betyg, som många har berört här. Målet för t.ex. Godkänd anges i form av en liten lista på delmål som vart och ett skall vara uppfyllt för att betyget Godkänd skall kunna ges. Tolkningen av de här målen är inte alldeles lätt att göra. De flesta lärare har också uppfattat att tolkningarna skall göras lika för en viss kurs oavsett i vilket program kursen ges. Betyget i matte eller engelska skall sättas utifrån samma målkriterier för eleven på fordonstekniskt som för eleven på naturvetenskapligt program. Nu har de första betygen satts. Statistiken visar att på de teoretiska programmen ligger betygen i kärnämnena högt, medan många är underkända i yrkesförberedande program - ca 30 % på vissa program i vissa ämnen. Jag tror att betygsättningen är ett av gymnasieskolans problem. Egentligen är den ett alldeles onödigt problem. Allt det besvär som betygsättningen vållar och de negativa effekter som betyg kan ha - vägs det verkligen upp av fördelarna? Förespråkare för betyg brukar hävda att betygen behövs dels som ett pedagogiskt instrument - de är motivationshöjande - dels som urvalsinstrument för antagning till högre utbildning. Eftersom de som skall fortsätta på högre utbildning alla har Väl godkänt eller mycket Väl godkänt i sina kritiska kärnämnen är betygen som urvalsinstrument inte av något större värde. Och för de 30 % underkända är de i varje fall inte motivationshöjande. Vi i Miljöpartiet vill gärna avveckla det här betygssystemet. Dessutom tror vi att tolkningen av målen måste göras med hänsyn till vilka program målen är formulerade för, och det påverkar naturligtvis i hög grad också undervisningen och inte bara betygsättningen. Kontakten med näringslivet i gymnasiet är ett nytt och bra inslag. APU, den arbetsplatsförlagda utbildningen, är under utveckling, och den har uppskattats främst av eleverna. Utvärderingarna visar att eleverna är mycket nöjda, skolan är minst nöjd och arbetsplatserna mittemellan. Vad är det då i APU som stimulerar eleverna så? Jag tror att det är en aspekt på kunskap som skolan inte har. Att få vara med vuxna på en arbetsplats, höra pratet och ljudet, känna dofterna av en verkstad eller butik, följa ett led i produktionen, ha fikapaus, uppleva jargongen på en arbetsplats, få prata med vuxna arbetskamrater och kunder och sedan komma hem och sätta sig vid middagsbordet och konstatera att man inte har kommit från skolan utan från jobbet - det ger kunskaper för ungdomar i denna ålder. Det är kunskaper som vi inte ens har tänkt oss att föra in i skolans läroplaner. Sådana här tankar aktualiserar frågan om det är lämpligt att låta alla barn och ungdomar passera hela tonårstiden utan att få en ordentlig närkontakt med verkligheten som arbetslivet utgör. APU är dock en mycket liten del av gymnasietiden. Är det inte ett konstigt steg ut i verkligheten som en svensk 18-åring tar efter tolv år i skolan och kanske fem år på dagis? Är det verkligen ett naturligt sätt att närma sig vuxenlivet? En utvärdering av APU och erfarenheterna från lärlingsplatser och vissa individuella program ger kanske underlag för en omprövning av om en skola för alla verkligen måste innebära att alla skall gå i skolan samtidigt. Varför kan inte åtminstone vissa få jobba ett tag och gå i skolan senare? Livslångt lärande handlar ju just om det. Man skall kunna lära sig när man är motiverad i stället för när man är sugen på att komma ut och se litet av verkligheten, oavsett ålder. Det spelar ingen roll om man är 16, 22 eller 50 år. Jag skulle vilja säga något om yrkesutbildningarna. Jag tycker att det är dåligt beställt med yrkesutbildningarna i Sverige. I gymnasiet talar man om yrkesförberedande utbildningar. Vart har alla gamla yrkesutbildningar tagit vägen? En del finns kvar. En del har blivit universitetsanknutna - en del av vårdyrkena, hushållskunskap, lärarutbildningar, psykologutbildning osv. Man måste fråga sig om det är bra. Även de utbildningarna har fjärmat sig från verkligheten. Jag tror att t.ex. lärarutbildningar skulle må bra av att hamna närmare skolmiljön och ha erfarna lärare som lärare i utbildningen, som också kunde vara bra yrkesförebilder. Det gäller i sanning väldigt många yrken. En viss ovilja att organisera utbildning bottnar i föreställningen att yrkesutvecklingen på arbetsmarknaden sker så snabbt att yrken blir omoderna. Man talar om att yrkesutbildningar skall ersättas med flexibla utbildningar som håller många vägar öppna, etc. Det tror jag är tveksamt. Jag tror att vi överskattar snabbheten i utvecklingen. Man kan se efter hur det ser ut i vardagen när man går i butiken, åker med bussen, ser bilar osv. Det är ungefär samma typ av arbeten som vi ser nu som för 20 år sedan. Så stor är inte skillnaden för alla dem som arbetar i hemtjänsten, sjukvården, målare, byggnadsarbetare, frisörer, busschaufförer, kassörer, affärsbiträden, många hantverkare osv. Vissa av yrkena har försvunnit och andra har ändrats, men jag tror att yrkeskaraktären finns kvar. Trögheten är påfallande. Med hänsyn till det som jag har sagt här borde kanske just lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar i företagsmiljö vara ett bra alternativ. Vi har från Miljöpartiet begärt att man skall utreda möjligheterna att frigöra och effektivisera yrkesutbildningar som förlagts till universitet och högskolor. Jag skall avslutningsvis väcka ytterligare en tanke när det gäller vårt sätt att betrakta yrkesutbildningar. Kanske måste man i skolan mer se till de arbetsmöjligheter som samhället erbjuder. Vi ser en förändring i riktning mot mindre traditionellt lönearbete. Arbetslösheten är stor, och ingenting tyder på att den i framtiden kommer att minska om vi håller fast vid den typ av lönearbete som vi har. Antalet industrijobb, t.ex., kommer ingalunda att öka igen. Samtidigt får vi antagligen ställa in oss på en tillvaro där arbetstiden kommer att förkortas. Vi ägnar mindre tid per capita åt lönearbete och får mer fritid. Vi kommer under den fritiden att kunna ägna oss åt en mängd olika saker. Man kan hjälpa varandra, delta i socialt arbete, ideellt arbete och göra småreparationer. Vi kommer att ägna oss åt miljöarbete av alla de slag. Allt detta fordrar naturligtvis också utveckling av goda egenskaper för att det skall ske på ett bra sätt. Kanske skall den kompetensen värderas litet högre och näringslivets krav litet mindre med tanke just på hur den framtida vardagen kommer att se ut för flertalet människor. Nästan alla talare här talar om gymnasieskolan som en nödvändighet med tanke på näringslivets ökade krav på arbetskraften. Visst är det så, men gymnasieskolan har så många andra uppgifter. Om nu hela svenska folket skall passera gymnasieskolan, vilket ju är tänkt, är det nog bra med en mer mångfacetterad syn på den utbildningen. Vi skall vara försiktigare med att utsätta eleverna för ett värdesystem som så ensidigt värderar visa intellektuella färdigheter och i stället låta de värderingar som gäller i samhället i ett litet vidare perspektiv få genomsyra också gymnasiet. Jag tror faktiskt att vår syn på yrkesutbildning måste ändras i takt med att vår syn på arbete också ändras.

Herr talman! Det känns onekligen litet märkligt att vara tillbaka i utbildningsutskottssammanhang här i kammaren. Det känns också roligt. Det som är speciellt märkligt är att höra att Socialdemokraterna har en annorlunda ton jämfört med vad vi upplevde under förra perioden, när allt var eländes elände när det gällde utvecklingen inom skolan. Jag minns en hearing där vi talade om tillståndet i skolan. Det är kanske fler som drar sig den hearingen till minnes och vad det var som åstadkom den. När detta är sagt vill jag komma in på gymnasieskolans område. Vi talar om en skola som har genomgått flera stora förändringar de senaste åren. När vi ser på måluppfyllelsen för den nya gymnasieskolan kan vi konstatera att den är god vad det gäller att erbjuda många ungdomar upp till 20 år ett allsidigt utbud av gymnasieprogram. Hösten 1995 gick 98 % av alla elever som slutat grundskolan vidare till gymnasiet. Det är oerhört glädjande. Vi kan jämföra med att det 1979 endast var 79 % som gick vidare. Hösten 1995 kom 79 % av eleverna in på sitt första val, vilket också är ett glädjeämne. Vi kan konstatera att den nya gymnasieskolan i flera stycken fungerar bra och enligt de intentioner som riksdagen hade vid beslutet 1991, men vi kan inte heller blunda för att det finns en hel rad problem. Det är problem som är av så grundläggande art att man utan tvekan kan säga att det behövs en hel del justeringar. I den officiella utvärdering som Utbildningsdepartementet svarat för ser det mest ut att vara frid och fröjd. Det verkar mest vara små finjusteringar som krävs för att komma till rätta med mindre skevheter. Men riktigt så enkel är verkligheten kanske inte. Främst är det utformningen av kurssystemet som har väckt kritik. Valet av en modell som bygger på ett antal gemensamma kurser i de s.k. kärnämnena är något som man kanske måste diskutera. Vi är tveksamma till att kursplanerna är desamma oberoende av i vilket program kursen förekommer, men därmed har jag inte sagt att det utan vidare måste skrotas. Jag tror att man ändå måste ta litet längre tid på sig att överväga detta. Som det nu är utsätts lågpresterande elever och lärare för en stor press, då alla elever ändå inte har förutsättningar att klara av kärnämnena, som det har visat sig ute i verkligheten. Det måste ändå finnas plats också för elever med kanske inte fullt så goda intellektuella förutsättningar som en del andra och för dem som har bristande studiemotivation i gymnasieskolan. Utvecklingen av pedagogiken kan förbättra situationen, men begåvning av annat slag måste också få ett större utrymme och värderas lika högt. När detta är sagt kan jag inte nog betona betydelsen av tillräckliga förkunskaper. Det har berörts av många här, och jag vill verkligen understryka detta. En av de saker som kanske blev fel när reformerna gjordes var att förändringarna i läroplanerna för grund och gymnasieskolan genomfördes samtidigt. Kanske borde grundskolan ha kommit några år före och fått ett försprång för att man på det sättet lättare hade kunnat se till att eleverna hade de förkunskaper de behövde när de kom till gymnasiet. Utan tvekan har de inte det i dag, utan många saknar tillräckliga förkunskaper. Jag vill inte vara den som i första hand lastar lärarna för detta. Förutsättningarna har faktiskt blivit sämre på grund av de mycket stora nedskärningar som har skett i kommunerna. Under ett par års tid har 20 miljarder kronor tagits från kommunerna. Vi hörde här förut att barnomsorgen prioriteras. Vilka är det då som får betala för det? Det är väl äldreomsorgen och skolan. Man måste ju ta pengarna någonstans ifrån i kommunerna. Det har blivit större klasser, och färre lärare som kan ge stöd åt de elever som är svaga och även åt mellangruppen, vilket vi hörde redan under den hearing jag nämnde här förut. Att eleverna kommer med så olika förkunskaper till gymnasiet gör naturligtvis att det blir väldigt svårt att klara av de gränser som finns för betyget Godkänd. Det blir en nästan omöjlig uppgift för en del elever och för deras lärare att hjälpa dem fram till detta. Betygssystemet har också diskuterats. Man har nu kommit fram till att det kan fungera väldigt olika, t.ex. i olika Stockholmsskolor. Jag tror kanske inte att man skall hänga upp sig allt för mycket på att det står litet olika saker i beskrivningarna av vad som skall till för att uppnå ett betyg, t.ex. att ett antal böcker nämns. Det är ju inte det som ligger till grund för själva bedömningen sedan, utan det är en ganska ytlig sak. Att läsa ett par böcker - som det står i vissa skolors krav - bör man göra redan på låg och mellanstadiet enligt mitt sätt att se. En faktor som under de senaste åren har påverkat utbildningen är den s.k. informationstekniken. Det är en trend som lär förstärkas i framtiden. Vi kristdemokrater ser positivt på de nya förutsättningar för innehåll, pedagogik och arbetssätt i skolan som IT skapar - inte minst när det gäller individualiseringen. Vi har tidigare i höst fått larmrapporter från Statistiska Centralbyrån som säger att knappt hälften av alla ungdomar har jobb sju år efter grundskolan. Detta kan jämföras med 1986 då sju av tio ungdomar var i samma situation. Då blev det ett förskräckligt liv omkring det. Men nu är det inte samma oro som det var på den tiden, och det tycker jag är oroväckande. Vi kristdemokrater har länge pläderat för ett lärlingssystem för att ge ungdomar möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden. Att utveckla detta tillsammans med näringslivet är en viktig åtgärd för att få ned ungdomsarbetslösheten. Vid en träff med Västsvenska Handelskammaren nyligen togs som ett gott exempel upp den verkstadsskola som SKF driver. Jag känner väl till den sedan förut, och där står det minsann inga platser tomma, utan där är det ständig kö. Mångdubbelt fler vill komma in än de som kan få det. Det samma gäller Volvos skola i Skövde. Vi skulle behöva mer av det slaget. En idé man hade på Västsvenska Handelskammaren var att man kanske från småföretags sida kunde gå ihop om något typ av skola som anknyter till flera mindre företag. Det kanske vore en idé för att få större variation i utbudet. Den lärlingsutbildning som nu finns har inte kunnat dra till sig så många elever. Jag talar nu inte om den som Ulf Melin nämnde, utan om den som har funnits på vissa program, främst de individuella. 1996 fanns det bara 25 lärlingar, medan det 1987 fanns ända upp till 3 000 lärlingar. Det måste alltså ha skett en försämring. Man måste se till att reformera detta, och det verkar som att man är inne på ett lyckosamt spår som behöver utvecklas i stor utsträckning. När det gäller satsningen på vuxenstuderande har vi under det gångna året sett prov på ett märkligt bergochdalbaneförslag. Å ena sidan har regeringen haft storstilade planer på tusen och åter tusen nya platser, å andra sidan har den i nästa andetag meddelat kraftiga neddragningar på komvux och framför allt folkhögskolorna. Sedan aviseras att det i nästa runda skall byggas ut igen. Man kan fråga sig var helhetssynen och det långsiktiga tänkandet har funnits. Med gemensamma krafter lyckades vi dock i våras få regeringen att ta tillbaka en del av sina märkliga förslag, och därmed har det blivit en litet jämnare och mer genomtänkt takt i arbetet. Anledningen till att Kristdemokraterna har något lägre totalvolym än regeringen vad avser studieplatser på komvux är att de platser man hade tidigare inte kunnat fyllas upp. I höst är faktiskt 25 % av platserna inte besatta. Som vi har hört är det ingen nysatsning som görs nu, utan ett varv till med ungefär samma 60 000 platser. Dock är de inte längre tillfälliga, vilket är en fördel. Vi kristdemokrater har hela tiden velat betona de olika studiemodellernas kompletterande funktion. Vi ser värdet av att komvux, folkhögskolor respektive studieförbund och privata utbildningsföretag finns med som förmedlare av utbildning och kunskap. Dessa aktörer står för litet olika arbetsformer, och det är mycket värdefullt. Det är viktigt att det finns olika alternativ att välja mellan då livsvillkoren för den enskilde kan se så väldigt olika ut.

Herr talman! Jag börjar med att be om ursäkt för att jag inte fanns med i början av debatten. Jag satt fast i en hiss, men nu är jag här. Varför behöver vi kunskapslyft? Vi socialdemokrater anser att för att bevara och utveckla vår välfärd måste Sverige utvecklas som ett kunskapssamhälle. I dagens och morgondagens kunskapssamhälle är den mänskliga kompetensen den strategiska konkurrensfaktorn. I Sverige har vi valt att konkurrera med kompetens och inte med låga löner. För att Sverige skall fortsätta att utvecklas som ett kunskapssamhälle krävs omfattande satsningar på ett livslångt lärande som ger alla människor reella möjligheter att vidareutvecklas. Därför vill vi socialdemokrater göra den kraftfulla satsningen på vuxenutbildning. Det är en djupt ideologiskt satsning. Det livslånga lärandet är en demokratifråga. Ett kunskapslyft för alla är det främsta medlet att förhindra uppkomsten av ett tvåtredjedelssamhälle och lägga grunden för en god ekonomisk utveckling. Utbildningspolitiken är ett av de viktigaste och mest verksamma fördelningspolitiska instrumenten. Att göra det möjligt för alla människor att bli kunskapssamhällets vinnare är samtidigt att erbjuda möjligheten att höja den egna kompetensen. En god grund och yrkesutbildning är rötterna till kunskapens träd. Hur rikt grenverket sedan skall utvecklas är till stor del beroende på vilken omfattning man får delta i återkommande utbildning och livslångt lärande. Samspelet mellan formell utbildning och lärande i arbetet och på fritiden är en god grund för en sådan utveckling. En förutsättning för att kompetenshöjande insatser skall leda till verklig utveckling i arbetslivet är att dessa går hand i hand med arbetsorganisatoriska förändringar som främjar lärande och kräver ny kompetens. Det handlar om en önskvärd maktförskjutning där framtidens arbetsplats kännetecknas av plattare organisation, mer inflytande och ansvar för dem som arbetar där, ett utvecklat lagarbete, bredare arbetsuppgifter osv. Än så länge utförs bara en del av alla arbeten på arbetsplatserna med en arbetsorganisation som möjliggör en kompetensutveckling i arbetet. Visionen om det goda arbetet är ännu ej förverkligad. Där den lärande organisationen praktiseras visar den sig vara mycket framgångsrik både för den anställde och för arbetsgivaren, såväl i offentlig som i privat sektor. Den ger ett naturligt och kontinuerligt intresse för kompetensutveckling och den skiljer inte deltagarna i processen från produktionen på det sätt som sker vid traditionell personalutbildning. Herr talman! Vid Kunskapslyftskommitténs senaste sammanträde redovisades en 55-årig longitudinal studie av svenska kvinnor och män med titel Återkommande utbildning, förvärvsliv och inkomster. Rapportens syfte är att studera den återkommande utbildningens betydelse för en population på 1 542 Den grundläggande och mycket viktiga erfarenhet vi kan få utifrån undersökningen är hur oerhört betydelsefull den sociala bakgrunden och den formella utbildningen är för den fortsatta livsutvecklingen. De individer som har det väl förspänt från barndomen har fortsättningsvis möjlighet att dra fördelar av detta. Redan från början är det stora skillnader mellan olika grupper, och under livets gång förstärks denna tendens. De grupper av individer som väljer att inte delta i återkommande utbildning karakteriseras främst av låg socialgruppstillhörighet, svag kognitiv förmåga och låg formell utbildningsnivå. Malmöundersökningen visar även de skillnader som föreligger mellan kvinnor och män. Kvinnor deltar i mindre utsträckning än männen i återkommande utbildning, både när det gäller den allmänna och när det gäller den yrkesinriktade återkommande utbildningen. Kvinnornas orsaker till att delta skiljer sig från männens i att deras deltagande i mindre utsträckning än männens är knutet till yrkeslivet. Det finns positiva samband kopplade till socioekonomisk ställning samt samband som visar att individer som deltagit i återkommande utbildning har bättre löneutveckling än dem som inte deltagit. Tendenserna gäller både den allmänna och den yrkesrelaterade återkommande utbildningen. För att få en ändring till stånd vad gäller tillkortakommanden och orättvisor krävs att åtgärderna är starkt riktade, så att de som fått minst får mest och att man känner att utbildning lönar sig för både individen och samhället. Rapporter från förberedelserna för att starta kunskapslyftet ger besked om att samtliga 288 kommuner har kommit in med en intresseanmälan för att få starta kunskapslyftet. Bristen verkar vara att önskemålen om resurser är större än ramen. Mot bakgrund av vad jag tidigare sagt är det mycket positivt att detta intresse finns, och min förhoppning är att man också målinriktat satsar på att nå dem som fått minst, att utbildningen får hög kvalitet med nya arbetssätt och arbetsformer och att vi får en möjlighet att utveckla vår vuxenutbildning. Ett nationellt kunskapslyft och ett livslångt lärande för alla kan låta som en ouppnåelig vision. Ingenting kan vara mer felaktigt. Det enda orealistiska är att föreställa sig att vårt land skall kunna fortsätta att vara ett välfärdssamhälle utan en sådan utveckling.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa ett par konkreta frågor till Agneta Lundberg när det gäller det s.k. nationella kunskapslyftet, kring vilket Agneta Lundberg hade en del visioner. Vi hörde tidigare Ylva Johansson och Carl Tham göra kraftfulla attacker på Moderaterna i just den här frågan. Det var så att man trodde att båda två hade fått en adrenalinchock eller något liknande. Det talas om 100 000 platser. Enligt den statistik som finns i budgetpropositionen finns det innevarande budgetår 60 000 tillfälliga platser för vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning, folkhögskola osv., men bara 40 000 är tagna i anspråk. Min konkreta fråga till Agneta Lundberg är: Hur skall ni skaffa fram de 60 000 resterande platserna? Var finns de? Det är precis som Britt-Marie Danestig-Olofsson nämnde tidigare: Detta är en ekonomisk bluff, eftersom man får sämre resurser från regeringen i den här frågan. Agneta Lundberg sitter ju med i Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning. Därför känner hon väl till att vi har en stor brist på platser inom den kvalificerade yrkesutbildningen. Det finns en väldigt stor efterfrågan på platser, och man har en kvalitativt bra utbildning. Där räcker platserna inte till. Hade det inte varit en förnuftigare och klokare politik, Agneta Lundberg, att föra över platser från de 100 000 till de knappt 3 700 som kommer att finnas för kvalificerad yrkesutbildning nästa år. Där vet vi att platserna förmodligen kommer att leda till arbete för väldigt många människor, människor som i dag är arbetslösa. Sedan skulle jag vilja säga något om gymnasieskolan. Tyvärr satt Agneta Lundberg fast i en hiss förut. Jag ber om ursäkt för att jag var litet ironisk över att hon inte var här. Jag tar tillbaka det och ber som sagt om ursäkt. Men regeringen sitter ju tyvärr också bokstavligen fast i en hiss. Jag skulle vilja fråga: Vad skall ske med gymnasieskolan? Kvaliteten på gymnasieskolan skall höjas, men på vilket sätt? Ylva Johansson var här förut i dag, men nu skulle jag vara tacksam om Agneta Lundberg kunde ge mig svar på den frågan.
Herr talman! Jag kan börja med Ulf Melins fråga om KY-platserna. Jag är mycket medveten om att det finns behov av ytterligare platser, och ingen är gladare än jag över att de har rönt en sådan positiv uppmärksamhet. Jag är alldeles övertygad om och vet att regeringen följer den här utvecklingen och att man kommer att ta hänsyn till det behov som finns av KY Vad gäller platserna till kunskapslyftet tycker jag inte att vi skall börja sortera i timmar och platser. Kommunerna har ju varit väldigt positiva till att söka detta. Man söker, och sedan får man efter en förhandling en summa. Sedan får vi väl se. Det är min förhoppning att man också skall kunna använda de här platserna på ett mer flexibelt sätt och att man skall samordna väldigt mycket så att man får ut mer av resurserna. Det här tycker jag är ett av de mer spännande inslagen i kunskapslyftet: Hur kan vi få ut mer av resurserna? När det gäller kvaliteten i gymnasieskolan är en viktig sak att titta på hur vi skall få kvalitet i kärnämnena även för de elever som går de yrkesförberedande programmen. Där är det inte fråga om att vi skall sänka nivån. Det handlar om att vi bör se över stoff, arbetssätt och arbetsformer. Det är ju inte meningen att vissa program skall ha en nivå och andra program en annan.
Herr talman! Agneta Lundberg nämnde förut att kunskapslyftet var en ideologisk fråga, och det är det möjligt att det är. Men man får väl inte vara så bunden av ideologin - vilket jag upplever att Socialdemokraterna trots allt är - att man inte kan föra över platser från de 100 000 till de stackars 3 700 som rör just kvalificerad yrkesutbildning. Där vet vi ju att det finns ett faktiskt behov. Det andra är ju bara ett löst antagande. 40 000 besatta. Det fattas alltså 20 000 platser i dag som inte är besatta. Jag har svårt att få den ekvationen att gå ihop. Försök tänka om litet grand, och för över platser. Det räcker inte med ett "Vi följer utvecklingen" etc., det är ju allmänt svammel. Se till att föra över platser i stället till kvalificerad yrkesutbildning, så kommer vi ganska snabbt att få ett resultat. Sedan har vi det Agneta Lundberg säger om gymnasieskolans kvalitet. Det är lika tomt prat som det Ylva Johansson kom med förut. Hon hade inget svar på frågan. Det enda ni har gjort för att så att säga höja kvaliteten i gymnasieskolan är att ni för det första ser till att man inte behöver vara behörig i engelska eller i svenska. Man kan alltså vara icke godkänd när man lämnar gymnasieskolan och ändå få komma vidare till högskolan. För det andra likställer man svenska med Svenska 2. Det kallar inte jag för kvalitetshöjande åtgärder. Det är kvalitetssänkande åtgärder. Det finns också en hel del andra saker som ni borde se över. Det gäller framför allt den arbetsplatsförlagda utbildningen som inte fungerar. Där måste man tänka till och försöka få bättre samverkan mellan skola och arbetsliv. Man får inte vara så rigid. Man måste ha ett mer flexibelt system, t.ex. en modern lärlingsutbildning, så att vi får kvalitet också när det gäller de yrkesförberedande programmen. Det gäller då yrkesämnena.
Herr talman! Som jag ser det är det viktiga i den nya gymnasieskolan att vi får kvalitet i kärnämnena. Det är inte något svammel, utan det är oerhört mycket allvar i detta. När det sedan kvaliteten i de yrkesförberedande programmen i övrigt delar jag Ulf Melins uppfattning om vikten av APU. Jag har haft förmånen att leda en arbetsgrupp som har tittat på industriprogrammet. Även ungdomarna har sagt att det är mycket angeläget med APU. De riktar kritik mot att det inte fungerar så bra, men de säger att det är viktigt även om det inte fungerar bra. I arbetsgruppen har vi sagt att vi vill att det skall finnas en styrelse för de yrkesförberedande programmen, där parterna är i majoritet. Man bör där ta ett gemensamt ansvar för APU och även för utbildningen i övrigt. Den 17 december skall det genomföras en hearing, till vilken man har inbjudit många olika intressenter för att höra vad de tycker om de olika förslagen och om de har tillkommande synpunkter på hur vi skall kunna få en bättre kvalitet på t.ex. APU.
Herr talman! Jag vill ta upp tråden om det livslånga lärandet. Jag har inga invändningar mot livslångt lärande. Jag tror att det är en nödvändighet som allesammans skriver under på. Utvecklingen av arbetslivet, med de byten av jobb som många människor i Sverige måste tänka sig att få göra under loppet av sitt yrkesliv, gör att det är nödvändigt att hela tiden lära nytt. Men det livslånga lärandet får inte bli en ersättning för det som man missade därför att den vanliga skolan inte kunde ge en det som man hade rätt att kräva. Det är det som är litet grand av mitt bekymmer i dag. Det har här talats om att så många i gymnasiet inte förmår nå upp till godkänd nivå. Som tidigare nämnts här beror det på att de kommer in i gymnasiet med för dåliga kunskaper. Redan när vi antog läroplanen pläderade jag mycket ivrigt för att man redan i ettan eller tvåan skulle ha den första kollen på om eleverna hänger med. Jag vet inte om man verkligen följer upp detta i grundskolan, men det är oerhört nödvändigt. Det som man förlorar på detta tidiga stadium får man lägga ned oerhört stor möda på att senare i livet ta igen. Som jag har sagt sviker vi nu grundskolan genom att den inte får tillräckligt med resurser. Det finns inte tillräckligt med stödlärare som på ett tidigt stadium kan ta itu med de brister som finns. Nu sitter man på gymnasiet och lär barn att läsa. Det kommer att behövas ett nytt kunskapslyft när nästa generation lämnar skolan, om vi inte nu åtgärdar skolans problem.
Herr talman! Självklart upplever vi brister, och vi kan inte koncentrera oss enbart på en front. Vi måste naturligtvis se till att grundskolan klarar sitt uppdrag. Jag ser det som självklart - och det vet jag att de flesta lärare gör - att man ständigt följer elevernas utveckling, hur de lyckas och vilken nivå de ligger på. Jag tycker att det skulle vara allvarligt om lärarna inte gjorde det. Hur skulle de annars veta var eleven ligger t.ex. när de skall sätta betyg? Är man till yrket lärare, är det meningen att man skall lära ut någonting. Det handlar då också om att kolla upp om eleverna har förstått.
Herr talman! Nu tycker jag nog att det blir litet förenklat här. Det är faktiskt inte så att alla som lämnar grundskolan i dag ens kan läsa. Vi hör att det kanske rör sig om att bortåt 10 % inte har den läskunskap som krävs för att de sedan skall kunna gå vidare och klara uppgifterna på gymnasiet. Då kan man verkligen fråga sig om kontrollen har varit så ingående som den hade behövt vara. Vi har från vår sida pläderat för att Skolverket skall ta sin tillsyns och inspektörsuppgift också inom den vanliga skolan på större allvar. Vi vet att friskolorna år efter år utsätts för inspektioner, och jag har ingenting emot dem, men 98 % av våra barn går i den vanliga skolan. Det är oerhört viktigt att man där har en mera grundlig tillsyn, där uppfyllandet av skolans krav följs upp redan från andra klass. På detta sätt kan man hjälpa eleverna och se till att de får möjlighet att när de sedan går vidare nå upp till de krav som är inskrivna i kurs och läroplaner. Detta försummar man grovt. Det är inte minst fråga om att man inte har tillräckligt med resurser. Hur kan man tro att man skall kunna upprätthålla kvaliteten när man skär ned så oerhört mycket? Kom inte med några fabler om att det går lika bra med mindre resurser, även om man inte alltid kan sätta likhetstecken mellan resurser och kvalitet!
Herr talman! Jag ställde i mitt anförande en fråga till Agneta Lundberg om hur hon ser på gränsdragningsfrågorna i den uppsökande verksamheten. Vad kan räknas in i denna, och hur definieras den? Hur kommer den in i finansieringssystemet? Min andra fråga ställdes med anledning av det som Agneta Lundberg sade om att de som har minst skall få mest eller komma först. Någonting som oroar mig efter kontakterna med kommunerna är hur det går för de människor som inte har avslutat grundskolan eller som har avslutat grundskolan för ganska länge sedan eller med relativt svaga betyg. De behöver för att klara en gymnasiekompetens kanske repetera vissa moment och vissa kurser, speciellt i det som vi kallar kärnämnena. Jag vet att kommunerna har en lagstadgad skyldighet att anordna utbildning på grundskolenivå genom Grundvux, men hur kommer det här att gå till? Kommer också de här personerna att kunna inlemmas i detta system, eller kommer man att uppmana kommunerna att göra extrainsatser för dessa personer, som jag tror annars kan komma i kläm? Den tredje frågan gäller delegationen för kunskapslyftet. Det finns två potter: en kvalitetspott och en kvantitetspott. Jag har förstått att kvantitetspotten har samband med hur många arbetslösa som finns inom kommunen, men jag skulle gärna vilja att Agneta Lundberg berättade litet mer om efter vilka kriterier som man bedömer kvaliteten.
Herr talman! För att ta det sista först: Man är inte alldeles färdig med att bestämma hur de kriterierna skall se ut. Det finns en diskussion om att kanske 50 % av resurserna skall fördelas med utgångspunkt i antalet arbetslösa utan gymnasieutbildning, men kriterierna för kvalitetsaspekten är inte fastlagda. När det sedan gäller personer som inte har en fullständig grundskoleutbildning eller som har en gammal sådan är det enda svar som jag kan ge att det är kommunernas ansvar att se till att de får den. Men självklart skall man kunna, om den studerande själv tror att det är möjligt, kombinera de bägge systemen. Det är viktigt att man då man får den här potten verkligen försöker nå de studerande som har fått minst. Jag är också oerhört intresserad av att hitta nya metoder både inom uppsökeriet och vad gäller var man bedriver undervisningen. Denna skall kanske inte ges i traditionella skolor, utan måhända skall en hel del ske på arbetsplatsen. Man skall vara flexibel också när det gäller lokalerna.
Herr talman! Jag kan hålla med Agneta Lundberg om att det fordras mycket av kreativitet och fantasi för att göra någonting oerhört positivt av det här. Det är väl bra att vi experimenterar och hittar nya vägar. Men till syvende och sist är en av ambitionerna i hela den här satsningen på vuxenutbildning att få så många som möjligt att klara av en kompetens motsvarande treårigt gymnasium just i kärnämnena. Då fordras det längd på studietiden och det fordras mycket stöd. Jag är fortfarande oroad över dem som vi kan säga är korttidsutbildade. Jag ställer frågan en gång till: Vet Agneta Lundberg om regeringen kommer att försöka påverka kommunerna att göra några extrainsatser just för dessa människor?
Herr talman! Jag är också oroad för de korttidsutbildade. Det är ju därför vi har gjort den här satsningen. En viktig sak är att det finns en kontaktperson för varje region. Jag vet att de har varit ute i de olika regionerna ganska ofta redan nu, och man följer det här väldigt väl. Dessutom syns det också i de ansökningar som finns hur många man har begärt resurser för och hur man har tänkt bedriva det hela. Då är det lätt att få i gång en diskussion. Man ser om det här inte verkar gå bra, vilket jag betvivlar. Det är nämligen en stor utmaning för kommunerna att lyckas med det här. Det kommer ju inte kunskapslyft på kunskapslyft. Nu har kommunerna sin chans att utbilda sina invånare.

Herr talman! Insikten att Sveriges långsiktiga konkurrenskraft alltmer bygger på kunskap och kompetens leder mycket ofta i den politiska debatten till ett ytligt resonemang om kompetensutveckling. Ganska många människor önskar nu se att den gamla modellens materiella omfördelningspolitik nu snabbt skall överföras till det samhälle som inte så mycket handlar om att fördela pengar och materiella ting som om att fördela kunskap och kompetens. Om det förra projektet var att rättvist fördela de frukter som kom efter en långvarig och hög tillväxt till de många människor som inget hade, så är det nya projektet att få människor att investera i sin egen kunskap. Det låter sig inte alls lika lätt göras av politiker som i det förra. Resonemang om rätt till kompetens antyder ofta att vi har litet fel utgångspunkt när vi talar om detta. Det ger ingenting som vi kan fördela på det sätt som vi önskar. Det här är någonting som människor kan förkovra sig och investera i, lära sig och utveckla sig själva med. På lång sikt är utbildningens kvalitet och bredd helt avgörande för Sverige. På kort sikt tror jag inte alls att våra möjligheter att göra så dramatiska insatser är särskilt goda. Det blir väldigt ofta totalt sett någonting vi gör för att hantera akuta sysselsättningsproblem. Jag tycker att mycket i det betänkande som vi har framför oss andas precis detta. Att stoppa in människor i utbildning, med aldrig så goda avsikter, kommer inte att lösa problemen. Vi spenderar stora resurser på det vi kallar kompetensutveckling. Vi fattar de lätta och kortsiktiga besluten i stället för de svåra och långsiktiga. När utbildning blir en sysselsättning och kunskapslyft manifesteras i ett planlöst utnyttjande av skola, högskola och universitet förbrukar vi större resurser än vi skapar. Livslångt lärande är ett personligt förhållningssätt. Det är inte en livslång promenad genom utbildningssatsningar som staten förser oss med. I lågkompetenssamhället kunde politiken göra stora insatser genom att tillhandahålla de infrastrukturer som vi behövde. Högkompetenssamhället ges inte alls ett meningsfullt innehåll bara därför att dessa blir dyrare och fler. Vi kan helt enkelt inte administrera fram dem. Jag har några punkter där jag tycker att betänkandet avviker bestämt från vad som skulle kunna vara en ansats till en långsiktig strategi. För det första tror jag att vi totalt sett har för få akademiker i Sverige, framför allt för få med långa avancerade examina. För det andra har vi en extrem koncentration av akademiker i offentlig sektor och därmed väldigt få akademiker i privat sektor. För det tredje har vi en lönebildningstradition i Sverige som under de senaste åren har sänkt det vi kallar för utbildningspremien ganska radikalt. Många traditionella akademiker har sett sin reallön sänkt med För det fjärde är många av studenterna i Sverige äldre än studenter utomlands och drar ut på sina utbildningar längre tid än i andra länder. För det femte har vi, i takt med att den seriösa utbildningsdebatten mer och mer handlar om ett livslångt lärande, fått ett fundamentalt problem i det att vi inte har några institutioner eller traditioner som hjälper människor in och ut i lärande på det sätt som det kommer att behövas. Enskilda människor kommer inte att ha råd att lösa detta själva. Staten har inte, som vi alla vet, råd att fixa det åt oss. För det sjätte har koncentrationen i debatten på bidragsformer och system förvrängt synen på utbildning som någonting som i grund och botten är en personlig investering, inte i den krassa simpla ekonomiska meningen utan en investering i sitt eget kunnande, något som ger någonting tillbaka och som inte i första hand går att besluta fram här i riksdagen. Jag tror att det är de långsiktiga frågorna som vi i grund och botten måste koncentrera oss på. Med all respekt för kortsiktiga försök tror jag att de är dömda att misslyckas. Konsekvenserna av våra budgetförslag när det gäller kortsiktiga förändringar för utlandsstudenter, natur och teknikutbildningar och basutbildningar finns beskrivna i ett särskilt yttrande. Det vill jag peka på är det långsiktiga behovet av ett system för livslångt lärande som tar själva utgångspunkten i att kunskap är någonting som var och en förkovrar sig och investerar i. Det kan vi möjligen ge förutsättningar för här, men vi kommer inte att kunna fatta beslut om det i dag. Därmed ber jag att få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Ett studiestöd som medger att alla som så önskar skall kunna bedriva högskolestudier utan en alltför tung skuldbelastning i det fortsatta yrkeslivet borde vara målet för det förslag som regeringen håller på att utarbeta när nu remisserna har samlats efter utredningen om ett sammanhållet studiestöd. Centern har tidigare presenterat ett förslag i den riktningen. Förhoppningarna på ett stabilt studiestödssystem finns fortfarande hos Centerpartiet. Vi önskar dessutom ett stödsystem där studenterna får sina studiestöd i sådan tid att de slipper skuldsätta sig de första månaderna av studieperioden. Roland Larsson har i en motion visat på de problem som uppstår i dagens studiestödssystem på det området. Vi skall noga följa vad som sker när nu utskottet lovat att CSN skall klarar detta inför nästkommande termin. I dag saknas grundkunskaper hos stora delar av befolkningen. Ca 1,5 miljoner människor i vårt land i åldern 16-65 år har endast genomgått folk eller grundskoleutbildning. En stor del av dessa människor saknar även funktionella kunskaper i svenska, matematik, engelska och naturvetenskap. En särskild utsatt grupp i detta hänseende är våra invandrare. Ytterligare en miljon vuxna saknar utbildning motsvarande kärnämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap på gymnasienivå. Övergångsfrekvensen från gymnasieskolan till högskolan är i dag för låg. Trots detta står sig Sverige väl i jämförelse med andra länder när det gäller lägre utbildningsnivåer. Vilka hinder finns det då som gör att inte fler söker sig till vidareutbildning inom högskolans ram? När man studerar rekryteringsförhållanden finner man också stora skillnader mellan olika socialgrupper. De som har mest utbildning är också den grupp som får störst del av vidareutbildning som bedrivs i arbetslivet. Detta innebär att vi inte tar till vara alla människors möjlighet till kompetensutveckling. Många människor upptäcker först efter några år i arbetslivet att deras utbildning är otillräcklig. Man har familj och försörjningsansvar. Ordinarie studiestöd är inte tillräckligt för att trygga försörjningsbehovet. Skulle det finnas ett sådant studiestödssystem som kunde täcka de behov man har, skulle även fortsatta studier vara tänkbara. Studieorten behöver ju med nuvarande och kommande teknik inte längre betyda så mycket, då delar av utbildningen kan ske på hemmaplan med kortare eller längre perioder vid högskolan. För många som varit yrkesverksamma en längre period saknas alltså ekonomiska möjligheter, som man ser det, att höja sin kompetens genom högre studier. Vi talar ju ofta som politiker om behovet av kompetenshöjning för att kunna följa arbetslivets nya krav och förutsättningar. Men de senaste årens utveckling har visat på brister i den tänkta positiva utvecklingen. Morgondagens stora studiesatsning måste avhjälpa den snedrekrytering vi har till högre studier. Där måste även de med den lägsta utbildningen kunna finna möjligheter till kunskapsinhämtning. Vi anser därför från Centerns sida att det finns starka skäl för att utveckla nya tankegångar runt ett studiestödssystem lämpat för de krav som ställs i dag. Lönesystemet borde kunna ställas om så att det där skapas utrymme för utbildning och kompetensutveckling. Det är alltid lönande för ett företag att arbetskraftens kunskaper ökar. Centern anser därför att en del av löneutrymmet skall kunna avsättas på ett utbildningskonto eller till en kompetensförsäkring. Här borde både facket och arbetsgivaren med en stimulans från staten kunna medverka. Statens roll bör vara att denna avsättning blir skattemässigt gynnad. För företagen innebär det att de är med och finansierar och förfogar över den del de finansierar. För den enskilde innebär det en möjlighet att förfoga över detta löneutrymme som en enskild avsättning. Detta förslag borde kunna stimulera till en avhållsam löneutveckling. Systemet förutsätter dock samarbete och samförstånd där arbetsmarknadens parter får ett stort ansvar för att dessa medel finns avsatta. Det finns många former för en framtida utbildning som man kan lyfta fram för att möjliggöra en ökad kompetensutveckling. En modell är s.k. öppna universitet, som prövas med stor framgång i Finland. Med blygsamma avgifter har många människor lyckats ta del av det öppna universitetets erbjudanden. Flera sådana universitet borde finnas i vårt land. Satsningen på de små högskolorna ger också ökade förutsättningar för många att delta i högskolestudier. Flexibla studiesystem kan även ge andra förutsättningar. Yrkeshögskola och lärlingsutbildning är andra komplement som bör kunna få utvecklas. Alltfler satsningar görs för att stimulera till att starta egna företag. Att utbilda sig i entreprenörskap bör i allt större utsträckning ingå i våra universitetsoch högskoleutbud. Många universitet prövar detta med stor framgång. Jag kan bara nämna Luleå tekniska högskola som på detta sätt bidragit med att utbilda människor som passar den lokala arbetsmarknaden. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till

Herr talman! Att komma till rätta med den sociala snedrekryteringen har varit en av huvuduppgifterna för alla studiemedelssystem som vi har haft i Sverige hittills, ända sedan det första, 1965. Frånsett det första studiemedelssystemet har de varit föga framgångsrika, får man säga. Jag och Folkpartiet tror att mycket talar för att orsakerna till den sociala snedrekryteringen grundläggs betydligt tidigare. Ett syfte med gymnasiereformen var bl.a. att göra gymnasieprogrammen högskolemässiga. Emellertid har de högre kraven i gymnasieskolan inneburit problem för de elever som inte har haft tillräckliga baskunskaper med sig från grundskolan. Slutsatsen utifrån det resonemanget och många andra konstateranden är ju att för att komma åt den sociala snedrekryteringen till högre utbildning måste man i första hand rikta in sig på kvalitetsarbete i grundskolan och gymnasieskolan och kanske inte tro att det är högre bidragsnivåer som hela tiden kommer att hjälpa. Folkpartiet har bl.a., vilket vi har tagit fram tidigare i debatten, föreslagit att vi inför en obligatorisk tioårig grundskola med start vid sexårsåldern och att det pedagogiska inslaget i förskolan skall kunna öka. Det skulle kunna skapa bättre förutsättningar för de barn som inte får tillräcklig stimulans hemifrån, alltså de barn som när de sedan växer upp i mindre grad än barn från hem med studietradition väljer högre utbildning. Utbildning är normalt sett lönsam för både individen och samhället. Det är därför rimligt att risktagandet delas mellan stat och individ. För att det livslånga lärandet skall kunna bli verklighet krävs att studiestödet anpassas efter de krav på kontinuerlig kompetenshöjning och kompletterande utbildning som nu är en realitet i arbetslivet. Betydelsen av högre utbildning och forskning blir allt tydligare och kunskap en allt viktigare faktor för länders konkurrenskraft och därmed för befolkningens möjligheter att öka eller behålla det välfärdssystem vi tycker är rimligt. Även genom internationaliseringen och informationsteknikens genombrott förändras de villkor som hittills gällt för Sverige som kunskapsnation. Kunskap och kompetens måste prioriteras och premieras. Arbetsmarknadspolitik och trygghetssystem har inte alltid de inbyggda drivkrafter till arbete och utbildning som en sund ekonomi kräver. Det finns också ett allmänt värde i en hög utbildningsnivå med stor bredd i befolkningen. Kunskap ger bl.a. större förmåga att ta till sig och värdera information. Bildning är också nyckeln till ett bredare kultur och själsliv. Värdet av att kunna läsa och förstå en dagstidning, hinna med att läsa textade TV-program eller förmåga att kunna läsa en sagobok för sina barn går naturligtvis inte att mäta i pengar, men har trots detta ett oerhört värde. Studiemedelssystemets funktion spelar stor roll för att detta skall kunna bli möjligt. Men nuvarande studiemedelssystem har en lång rad brister, därom råder bred politisk enighet. Höga räntenivåer och ofta låg återbetalningstakt kommer att leda till att alltfler inte kommer att hinna betala tillbaka sina studieskulder och dessa kommer att avskrivas vid 65 års ålder. Det här kommer att leda till att staten i framtiden, om ingen förändring görs, kommer att drabbas av avskrivningskostnader och budgetbelastningar i miljardklassen. Dessutom leder nuvarande system till ett oacceptabelt godtycke, eftersom somliga får sina studielån avskrivna och andra får återbetala sina lån fullt ut. Nuvarande samlade studiestöd är också behäftat med andra brister. Eftersom de ekonomiska villkoren varierar kraftigt mellan de olika studiestödssystemen uppstår ofta orättvisor mellan enskilda studenter. Studenter vid samma utbildning kan ha helt olika ekonomiska villkor för sina studier. Så får det naturligtvis inte vara. I juni i år överlämnade Studiemedelsutredningen sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår ett mer generellt och sammanhållet studiemedelssystem. Jag och Folkpartiet tror att det kan bidra till att undanröja problemet med de hittillsvarande orättvisor som rått mellan olika studenter vad avser studiefinansieringen. Det är den enskildes motivation som i första hand skall avgöra valet av utbildning. Studiemedelssystemet måste vara ett medel för att denna studieambition skall kunna förverkligas. Utbildningssystemet får aldrig i första hand bli en arbetsmarknadsåtgärd för att kortsiktigt dölja en hög arbetslöshet, utan måste grundas på långsiktiga utbildningspolitiska mål, rättvisa och sunda incitament. För den enskilde måste valet att studera i största möjliga utsträckning byggas på motivation och fritt val. Det är utifrån den utgångspunkten som Folkpartiet när det gäller det här utgiftsområdet har en lägre ram. Vi avvisar stipendier vid genomgången basutbildning, vi avvisar vuxenstudiestödet vid genomgångna YTH utbildningar och vi avvisar vuxenstudiestödet vid NT utbildningar, allt sådant som med ekonomiska medel försöker få människor att genomgå viss utbildning. Vi tror att det i grunden är felaktiga incitament. Det måste vara den personliga motivationen och möjligheten på arbetsmarknaden som är avgörande för att man väljer en utbildning. Ett helt nytt system tror jag dessutom behövs för att människor skall kunna finansiera sin vidareutbildning. Ulf Kristersson var inne på det tidigare i den här debatten. Ett sådant system som man ibland kallar kompetenskonto ibland utbildningskonto innebär att människor skulle kunna ges en möjlighet att på gynnsamma villkor spara och låna pengar för att vidareutbilda sig. Den anställde skulle då kunna komplettera sin utbildning även på andra sätt än de som arbetsgivaren är beredd att räkna med som personalutbildning. Dessutom borde det nuvarande avdragsgilla pensionssparandet kunna breddas till ett pensions och utvecklingssparande, där det blir möjligt att upp till en viss gräns ta ut pengar före pensioneringen för att t.ex. finansiera en utbildning. Människor mellan 30 och 55 bör också ges möjlighet att låna av det allmänna pensionssystemet för att använda pengarna till kompetensutveckling eller för att kunna starta ett eget företag. Förslagsvis kan man få ta ut 60 % av sin årslön. I gengäld reduceras ålderspensionen med motsvarande belopp. Den som har tagit ut ett pensionsår i förväg kan återvinna denna pensionsrätt antingen genom sparande i privat pensionsförsäkring eller genom ökade avgifter i det reformerade ATP Det råder en rätt stor enighet om att kompetens och utbildningskonto är något som är värt att prova, men i betänkandet avvisas förslaget mer eller mindre med att man avvaktar en utredning. Det är litet märkligt. Jag tycker nog ändå att man kan ha litet synpunkter på förslaget, även om man avvaktar en utredning. Det skall bli intressant att höra om Tomas Eneroth kan komma med några positiva besked vad gäller möjligheten att få se ett förslag om ett kompetens och utbildningskonto på riksdagens bord. Herr talman! Jag vill med det yrka bifall till Folkpartiets förslag under mom. 8 och 11, som återfinns i reservation 2.

Herr talman! De senaste årens utbildningssatsningar har inneburit att antalet studerande markant har ökat och därmed naturligtvis också antalet personer som får studiestöd i någon form. De administrativa problemen med att ha många olika former av studiestöd har blivit allt tydligare. Det är viktigt att den ökande tillgängligheten till studier på olika nivåer kombineras med möjligheter att finansiera studierna som är rättvisa, lättadministrerade och som ger god rekryteringseffekt. Enligt vår uppfattning bör de olika studiestödsformerna samordnas i ett enda sammanhållet studiestöd, ett studiestöd som är utformat så att det motverkar den sociala snedrekryteringen till högre utbildning och också underlättar för kvinnor att studera. Studiestödet är relaterat till andra förmåns och trygghetssystem. Vi anser att dessa system i princip bör möta särskilda behov av olika slag. Ersättningsnivån i det nya studiestödet måste alltså vara sådan att det går att klara försörjningen på ett tillfredsställande sätt under studietiden utan andra bidrag. Vi vill därför höja ersättningsnivån och öka bidragsdelen i ett framtida studiestöd. Studerande med föräldraansvar bör kunna klara av ekonomin med studiestöd i kombination med barnbidrag och bostadsbidrag i de flesta familjesituationer. I likhet med arbetsgruppen bakom ensamföräldrarapporten anser jag att det mest träffsäkra medlet för att förbättra det ekonomiska stödet till ensamföräldrarna är en utökning av bostadsbidragssystemet. I det här sammanhanget vill jag ta upp en sak som är både orättvis och diskriminerande, nämligen att ensamstående studenter över 29 år som inte har några barn i nuläget inte har rätt till bostadsbidrag. Deras levnadsomkostnader skiljer sig naturligtvis inte från andra yngre studenters. De befinner sig i samma situation, oavsett ålder. I dag behöver många barnfamiljer fylla ut studiestödet med socialbidrag, särskilt under sommarledigheten, eftersom studiestödet inte utbetalas då. På grund av den utbredda arbetslösheten är det svårt att hitta sommarjobb, både för dem som har barn och för dem som inte har barn. Om socialbidrag skall utbetalas till den som studerar är en fråga för varje enskild kommun att fatta beslut om. Praxis varierar också mellan olika kommuner. I en del får de studerande socialbidrag, och i andra anses de ligga utanför socialbidragssystemet och bedöms kunna försörja sig inom det studiebidragssystem som finns. Det här är en orättvisa. Det borde finnas en möjlighet att få kompletterande socialbidrag, så att ensamstående föräldrar med låga inkomster får reella ekonomiska möjligheter till utbildning och också en förbättrad levnadssituation. Som ett led i det s.k. nationella Kunskapslyftet kommer ett särskilt utbildningsbidrag för främst arbetslösa att införas den 1 juli 1997. Det ligger i linje med vad Vänsterpartiet tidigare har föreslagit. Det särskilda utbildningsbidraget är av temporär karaktär och gäller fram till dess riksdagen har beslutat om ett nytt studiestödssystem. Vi är positiva till utbildningsbidraget som sådant men menar att stödet inte enbart får begränsas till ett studieår. En sådan tidsbegränsning gör det omöjligt för många korttidsutbildade och studieovana att uppnå en kompetensnivå motsvarande treårigt gymnasium. Att fortsätta studierna enbart med svux eller svuxa är för många familjeförsörjare helt omöjligt. Nu har regeringen aviserat att man under 1997 kommer att lägga fram en proposition om ett nytt studiestödssystem. Jag förutsätter att förslaget läggs fram så tidigt att det nya studiestödssystemet kan träda i kraft den 1 juli 1998. Om inte det sker kommer vi att lägga fram förslag om rätt för den som beviljats särskilt utbildningsbidrag under 1997 att erhålla stödet under hela den studietid som krävs för att uppnå avsedd kompetens. Jag är rädd för att vi annars kommer att få en stor mängd studieavbrott, vilket skulle vara synnerligen olyckligt. Med detta yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation 3 under mom. 8 och 9.

Herr talman! Jag delar Ola Ströms uppfattning att den sociala snedrekryteringen börjar betydligt tidigare än i skolan. Jag skulle vilja säga att man redan på barnavårdscentralen kan se vartåt det kan barka hän vad gäller ett barns framtida möjligheter. Men nu är det studiestödet vi skall ta upp. Mätt med traditionella mått, ur ett internationellt perspektiv, är Sverige ett välutbildat land. Expansionen av eftergymnasial utbildning under 60-talet, utbyggnaden av gymnasieutbildningen under 80-talet och återkommande vuxenutbildningsinsatser samt den pågående kraftfulla expansionen av högskoleutbildningen är faktorer som påverkar resultatet vid sådana traditionella mätningar. Men det finns också en annan verklighet. Studiestödsutredningen skriver: "Trots utbildningssatsningarna har dock utbildningsklyftorna närmast vuxit i och med ungdomsskolans expansion. År 1995 hade ca 27 % av landets befolkning mellan 24 och 65 år, eller 1,2 miljoner människor, en kortare utbildning än tvåårig gymnasieskola. Risken är att stora grupper lågutbildade slås ut från arbetsmarknaden om det inte ges goda möjligheter till fortbildning och vidareutbildning." Själv skulle jag vilja uttrycka mig litet mer kraftfullt än utredningen. Jag skulle vilja säga att den sociala snedrekryteringen fortsätter att öka. Jag råkade gå på universitetet då den första låginkomstutredningen presenterades i början av 70-talet, och det var ett sådant drastiskt siffermaterial att utredaren fick svårigheter i sin pågående karriär. Alltmer pengar har sedan dess satsats på utbildning i Sverige, medan utbildningsklyftorna växer. Omfattande förändringar behövs för att bryta mönstret: högre bidrag, minskad skuldsättning och enklare system. Studiestödsutredningen tar också upp behovet av utbildning och utveckling utanför den reguljära utbildningen. Sådan kompetensutveckling, som det populärt brukar kallas, beskrivs i utredningen som en angelägenhet för i huvudsak arbetsgivare och arbetstagare. NUTEK konstaterar också i Näringslivets tillväxtförutsättningar till år 2010 "att en utveckling av humankapitalet, som är mindre rörligt än företag och kapital, ger en mer stabil konkurrensfördel än investeringar i det materiella kapitalet. Mycket tyder därför på att vi måste skapa och utnyttja komparativa fördelar framför allt vad gäller arbetskraftens utbildning och kompetens för att få en mer avancerad produktion." Ja, det finns många sätt att uttrycka behovet av mänsklig tillväxt på. Jag är besviken på att utbildningsutskottet inte uttrycker en egen positiv inställning till olika tankar som framförts i olika motioner om t.ex. framtida utbildningskonton. Man hänvisar motionärerna endast till Studiestödsutredningen och till kunskapslyftet. Jag måste säga att Studiestödsutredningens förutsättningar, herr talman, att just se över och föreslå ett samlat studiestöd minskades drastiskt när kravet var att göra det inom samma budget som i dag. Det finns nämligen mycket pengar att hämta inom arbetsmarknadspolitiken, där i dag reguljär utbildning finansieras. Men de pengarna kommer vi inte åt, trots att vi skulle vilja föreslå ett samlat stöd. Utredningen har nu försökt höja bidragsdelen av stödet så mycket att pengarna räcker till för att på så sätt minska de studerandes skuldbörda. Återbetalningen är som bekant det största problemet med dagens studiestödssystem. Men föreslagen återbetalningstakt är så hård att den kan verka avskräckande i sig. Det är ett problem som vi kommer att få hantera när regeringen lägger sitt förslag. När det gäller stimulansstipendier för dem som genomgår basutbildning på komvux i naturvetenskapliga och tekniska utbildningar är det tragiskt att den typen av medel måste till för att öka antalet sökande. Herr talman! Det borde i stället vara så att utbildningens innehåll bättre anpassades till dagens verklighet. Jag menar då inte mer datorer, utan kunskapens värde i sig. Naturorienterade utbildningar som t.ex. lockar med miljökunskap får många sökande att villigt plugga in kemiska formler, fysiska relationer och matematiska mysterier. För att inte tala om elteknisk linje, som lockar med kunskap om hur kärnkraften skall avvecklas. Det blir formligen rusning av kvinnor som vill. Det är bättre med morot än piska. Några gymnasieskolor är på gång med insikten om ungdomars kvalitativa helhetskrav. Jag tycker att vi skall lyfta fram så många exempel vi kan. Det behövs många positiva exempel. N-linjen på Kungsholmens gymnasium har t.ex. musik som specialämne. Och alla vet ju att musik och matematik hör ihop - eller hur? Svensk arkitektutbildning har tidigare rationaliserat bort bilden, men är nu på väg att ta den tillbaka till sitt hjärta. I det här resonemanget kan även det särskilda vuxenstudiestödet till YTH-utbildningarna hänföras. Att just den utbildningen skulle ha prioriterad ställning för den enskildes utvecklingsmöjligheter kan verkligen diskuteras. Det kan ses som en ren industrisubvention också. Vi tar upp den diskussionen också i Studiestödsutredningen, eftersom vi där föreslår ett samlat stöd. Herr talman! Jag vill också nämna de 9 000 högskoleplatser inom naturvetenskap och teknik som beslutats erhålla särskilt vuxenstudiestöd från våren 1995. "Panik igen", skulle jag vilja kalla åtgärden. Vad görs i dag för att hjälpa utbildningsanordnarna att utveckla sin kvalitativa helhetssyn i utbildningen, så att intresset finns kvar för naturvetenskapliga och tekniska studier när de tre panikårens penningpåsestimulans är slut? Miljöpartiet vill gärna hjälpa till att sprida kunskap om båda hjärnhalvornas betydelse i kunskapssökandet inom alla fakulteter. Då har den gröna ekologiska och kulturella evolutionen större möjlighet att bli av. Och många hantverkare för att förverkliga Göran Perssons nyväckta kunskap om att miljö ger jobb kan komma framtida samhällsbyggen till godo. Jag och Miljöpartiet vill med skärpa påtala det fullkomligt idiotiska med att först ta bort barntillägget för svuxastuderande och sedan tillsätta en utredning. Jag vill passa på att säga det igen. Många har tvingats avbryta sina studier - studier som de så väl behövt. Det är en mycket odemokratisk politik som förs när man gör på det här sättet, därför att den enskilde individens egen planering undanrycks drastiskt. Först skulle vi naturligtvis ha utrett förutsättningarna för ett samlat studiefinansieringssystem och sedan föreslagit förändringarna. Den enskilde skulle då haft tid att planera sin egen ekonomi. Rent generellt kan sägas att det är rimligt att inte bedriva familjepolitik med studiestöd utan att familjepolitiken sköts via socialförsäkringen, och att arbetsmarknadspolitiken inte sysslar med reguljär utbildning utan att det överlåts till studiestödssystemet och utbildningsutskottet. Men vi måste gå varligt fram vid förändringar, ta tid på oss, så att alla delar i ett i dag mycket komplicerat system hänger med. Det skall inte vara så att förändringarna blir på bekostnad av de små. När det gäller de särskilda vuxenutbildningssatsningar som skall genomföras under fem år, med start nästa sommar, ser Miljöpartiet det som en akut parentes igen. Det är en parentes som inte har underlättat arbetet i Studiestödsutredningen, som just hade som målsättning att samla stödformerna. För att göra det möjligt för alla i reguljär utbildning att söka studiestöd behöver vi höga selektiva bidragsnivåer. Det har utredningen också föreslagit, men mer pengar, t.ex. från AMS, måste ingå för att i alla fall vi i Miljöpartiet skall bli helt nöjda. Koppla bort a-kassan från reguljär utbildning och ge i stället 100 % bidrag till dem som inte har genomgått nioårig grundutbildning! Ge 80 % bidrag för vanlig gymnasiekompetens! Det blir ett mer rättvist system, anpassat till dagens verklighet, där alltfler aldrig kommer in på arbetsmarknaden och en del har arbetslivserfarenheter med sig från andra länder som inte ger a-kassepoäng i Regeringens föreslagna särskilda utbildningsbidrag för grund och gymnasiestudier skall motsvara arbetslöshetsersättningen eller kontant arbetsmarknadsstöd. Det innebär att beloppets storlek kan variera från 12 400 kr ned till 5 060 kr per månad. Det är en grymt stor skillnad. Och sedan gäller det bara studier i nio månader! Vad händer sedan? Ja, jag hoppas innerligt att ett nytt studiestödssystem då kan vara beslutat och finnas på plats, med en hög bidragsdel, så att t.ex. påbörjad gymnasieutbildning kan fullföljas. Jag och Miljöpartiet vill hellre ha en kvalitativ helhetslösning än en snabb, snuttifierad lösning. Trots att regeringen valt att snuttifiera de olika ekonomiska finansieringsformerna i flera olika kommittéer och föreslagit panikåtgärder under resans gång, hoppas vi ändå fortfarande på en helhetslösning. Till slut vill jag, herr talman, nämna att det i regeringsuppdraget till Studiestödsutredningen saknades ett område inom studiestödet, nämligen studiehjälpen. Det var en besvikelse för många. Skall det vara helhet så skall det. Det finns flera frågor att ställa sig där, t.ex. om kopplingen till barnbidraget, uteblivet bidrag under sommarmånader, extra tillägg och inackorderingstillägg. Det kan inte vara rimligt att den som är mellan 18 och 20 år och inte kommer in på eftergymnasial utbildning eller högskola efter avslutad gymnasieutbildning, utan väljer att komplettera sina studier på komvux endast erhåller studiehjälp. En jämnårig som inte väljer att komplettera sina studier utan erhåller en kommunal ungdomspraktikplats får däremot drygt Herr talman! Miljöpartiet yrkar därför att regeringen snarast tillsätter en utredning som kan utvärdera dagens studiehjälpssystem och föreslå förbättringar. Vi vet inte om regeringen kommer att ta till sig de skrivningar i Studiestödsutredningen där det talas om ökade möjligheter att söka studiemedel före 20 årsåldern, men vi hoppas naturligtvis på det. Utskottet väljer även här att inta en avvaktande hållning. Vi undrar nu om vi skall tolka det så att regeringen kommer med en reform utan att föreslå en utredning, men vi är inte riktigt säkra. Miljöpartiets linje i detta avseende är att inte avvakta. Jag yrkar därför bifall till reservation 5, mom.

Herr talman! Nu har vi diskuterat utbildningsfrågor i snart tio timmar i sträck, och därför är risken stor att den här debatten inte blir någon egentlig debatt utan att det blir litet avslaget. Det är synd, därför att studiestödssystemet betyder väldigt mycket för många, både det som är i gång nu och det som vi hoppas skall komma. För att intresset för högre studier skall främjas maximalt måste studiestödssystemet vara utformat så att det uppfattas både som rimligt och som förutsägbart av presumtiva studenter. Dagens system, som leder till maximalt höga studieskulder, avskräcker många ungdomar, och särskilt de som kommer från studieovana hem är rädda för att påbörja en högre utbildning bara av den anledningen. Följden blir att själva utformningen av studiestödet ökar den sociala snedrekryteringen - någonting som Studiestödsutredningen också konstaterar. Ett av de viktigaste målen för studiestödsreformen måste därför vara att minska skuldsättningen, och där stöder vi förslaget om att öka bidragets andel av totalbeloppet, så att studenterna inte skall behöva ta så stora lån. Om en större del av subventionerna läggs på bidraget i stället för på lånedelen blir subventionssystemet tydligare. Den enskilde studentens lånebehov blir också mer förutsägbart liksom uppläggningen av återbetalningen. Ett i stort sett osubventionerat lån signalerar dessutom tydligt att lånet är en kompletterande finansieringskälla, som endast bör utnyttjas vid behov och användas med återhållsamhet. För övrigt anser vi kristdemokrater att det s.k. fribeloppet, dvs. det belopp som man får tjäna under ett år utan att bidraget minskas, borde höjas rejält eller avskaffas helt för att ge studenterna möjlighet att påverka sin ekonomi genom sidoinkomster. Det krävs också betydande reformer för att ett framtida studiestödssystem skall ge den enskilde studenten den ekonomiska och sociala trygghet som andra samhällsgrupper åtnjuter. Vid sjukdom, föräldraskap, vård av sjukt barn, arbetslöshet, etc. anses rätten till ekonomisk trygghet vara en självklarhet, men eftersom trygghetsförsäkringen ofta anknyter till anställningsförhållanden står studenterna utanför. För att ge studenter rätt till i princip samma grundtrygghet som förvärvsarbetande krävs att man upprättar generella system som även omfattar studenterna. Exempel på områden där studier inte kvalificerar för trygghet är pensionssystemet, föräldraförsäkringen och sjukförsäkringen. Vi har tidigare motionerat om en översyn av samtliga de här frågorna, och det kravet upprepar vi nu. Vi har också flera gånger tidigare utvecklat idén om personliga utbildningskonton som också flera andra har tagit upp. De skulle kunna användas för att vid återkommande tillfällen vidareutbilda sig och utveckla sin kompetens. Det kommer att bli nödvändigt för alla i framtiden. Finansieringen bör dock ske gemensamt av den enskilde individen, arbetsgivaren och staten. De belopp som genom förhandling förs upp på kontot skall berättiga till full avdragsrätt och skall bara kunna användas för just den individens egen kompetensutveckling. Genom att gemensamt ansvar och individuell drivkraft kombineras gynnas alla parter. Vi har utvecklat det här i ett särskilt yttrande som finns med i det betänkande som vi debatterar här. Men, herr talman, det räcker inte med att ha visioner om hur ett framtida studiesystem skulle kunna se ut. Det system vi har i dag har en rad brister som tyvärr drabbar dagens studenter och vuxenstuderande. Jag anser att studiefinansieringen är utbildningssatsningens akilleshäl. Det gäller inte minst osäkerheten om den framtida utformningen och det glapp som uppstår innan det nya systemet träder i kraft. Vi kristdemokrater anser att alla som studerar på en viss nivå inom utbildningsväsendet bör ha rätt till likvärdigt stöd. Följaktligen fortsätter vi att avvisa det särskilda studiestöd som enbart gäller gruppen vuxenstuderande inom högskolans naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, NT-stödet. Det är inte bara djupt orättvist - det antyder också att regeringen betraktar andra utbildningar, t.ex. inom vård och undervisning, som mindre nyttiga. Det kan vi kristdemokrater inte ställa upp på. Trots den ganska stora satsningen vad gäller pengar på det här området har det heller inte blivit någon succé - platserna har inte gått att fylla. Speciella stipendier till studenter som genomgått basårsutbildning inom kommunal och statlig vuxenutbildning säger vi också nej till. Det är varken rättvist mot andra studenter eller ekonomiskt försvarbart i den statsfinansiella situation vi befinner oss i. Studiestödets utformning spelar en särskilt viktig roll för den som redan etablerat sig och bildat familj och alltså har ett försörjningsansvar för fler än sig själv. Det kan man inte frånsäga sig under studietiden. Sedan regeringen tog bort barntillägget i svuxa med kort varsel inför höstterminen 1995 tvingades många familjeförsörjare att omedelbart avbryta sina studier, som det i många fall krävts en verklig viljeansträngning för att påbörja. Många var ensamstående föräldrar, oftast kvinnor. Kristdemokraterna menar att det var helt fel att avskaffa barntillägget innan det nya studiestödet trätt i kraft och har hela tiden hävdat att det bör återinföras. Det kravet upprepar vi nu. Regeringen borde ha tagit lärdom av det som hände när barntillägget i svuxa togs bort. Det särskilda utbildningsbidraget skall nu ges på a-kassenivå på ett år, men hur resten av utbildningen skall finansieras är inte klarlagt. Det duger inte om man skall våga satsa på en treårig utbildning, särskilt inte om man är förälder.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till betänkandet i dess helhet, så är det gjort. Under dagens debatt har man flera gånger poängterat vikten av höjd utbildningsnivå och ökade möjligheter för fler att studera. Argumentationen för det behöver jag inte utveckla mer här i dag. Studiestödet är ju i det här sammanhanget en mycket viktig del i förverkligandet av utbildningspolitiken. Den kraftiga expansionen av den högre utbildningen, en ny kvalificerad yrkesutbildning och hela vuxenutbildningssatsningen förutsätter en fungerande studiefinansiering. Regeringens budgetförslag på studiestödsområdet är i det sammanhanget en tydlig spegling av vad som händer inom utbildningspolitikens område. Särskilt tydligt syns detta när det gäller införandet av det särskilda utbildningsbidraget, en studiefinansiering som ger vuxna arbetslösa mellan 25 Det är givet att ett sådant generöst stöd ökar förutsättningarna för fler vuxna att studera. Betänkandet är i detta sammanhang lika väl som när det gäller övriga studiestödsområdet en viktig del av den samlade utbildningspolitiken. Oppositionen har ju som bekant avvikande uppfattningar i en del frågor. De redovisas i särskilda yttranden och i reservationer. Jag tänker här beröra en del av de frågor som tas upp i betänkandet, men jag tänker också avslutningsvis mer allmänt beröra studiestödssystemet mot bakgrund av den reformering som nu står för dörren. I början av betänkandet upprepar fyra partier sina tidigare ställningstaganden att stipendiet vid basårsutbildningar skall bort. Det ger en besparing på 40 miljoner kronor, men det innebär också en risk att färre väljer naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, och det är det perspektivet vi vidhåller. Vi ägnar ju mycket tid och kraft åt att i andra sammanhang diskutera olika åtgärder för att öka intresset för NT-studier. Genom att ge möjligheter till basårsstudier även på komvux ökar ju rekryteringsmöjligheterna, och med det stipendium som ges efter avslutad utbildning ges en stimulans som i stort sett motsvarar den avskrivning på studielånet som basårsstuderande på högskolorna faktiskt får. Samma argumentation - om vikten av att öka intresset för naturvetenskapliga och tekniska studier - kan ju föras när det gäller NT-svux, och det står inte i motsats till andra insatser, Ewa Larsson. Det är givetvis nödvändigt också med pedagogiskt utvecklingsarbete och motivering. Under anslaget Studiemedel är det inte så stora skillnader mellan de olika partiernas förslag, men Kristdemokraterna har ju en annan uppfattning än utskottsmajoriteten. Här vill man minska anslaget med 1,6 miljarder kronor på ett mycket anmärkningsvärt sätt. Över 500 miljoner skall sparas in genom ökade krav på studietakten redan nu i budgeten. Studiestödsutredningen föreslog en del förändringar när det gäller ökade krav på studietakten, och det gav en besparing på 160 miljoner kronor om året. Redan de förslagen har kritiserats mycket hårt i remissomgången just för att de anses slå mycket hårt mot just de studenter som kommer från hem med dålig studietradition. Hur skall då Kristdemokraterna kunna ta hem över 500 miljoner på det här området? Vilka effekter kommer det att få? Inger Davidson sade ju att hon vill värna dem som kommer från studiesvaga hem. Jag är mycket nyfiken på hur en halv miljards besparing på det här området kommer att slå. Lika nyfiken är jag på Kristdemokraternas andra besparing på detta område, där över 700 miljoner skall sparas in genom att man inför en lånedel i utbildningsbidraget. Hur når man den volymen? Och skall det gälla även doktorander som har utbildningsbidrag eller det särskilda utbildningsbidraget för vuxenstuderande? Om det inte skall det, varför skall då bara de som går arbetsmarknadsutbildning drabbas? Samma resonemang och samma argumentation gäller även de andra partier som gjort motsvarande besparing på arbetsmarknadspolitikens område. Det särskilda utbildningsbidraget införs ju med start i juli 1997, och det ger goda förutsättningar för en bra rekrytering till de utbildningsinsatser som vi nu skall genomföra. Det faktum att konstruktionen enkelt låter sig kombineras med arbetsmarknadspolitiskt stöd ger också ökade förutsättningar att kombinera de olika insatserna, där praktik kan varvas med studier. På det sättet ges utbildningen den flexibla och individanpassade utformning som så väl behövs. Samtidigt skall vi vara medvetna om att studiestödet endast tar bort en del av de hinder som vuxna har för att studera. Tidigare dåliga skolerfarenheter, för mycket traditionell pedagogik i vuxenutbildningen och en dålig flexibilitet i utbildningssystemet har i lika stor utsträckning varit hämmande för viljan att studera vidare hos många vuxna. Det studiestöd som nu införs, det särskilda vuxenstudiestödet, införs i avvaktan på det nya studiestödssystem som vi avser att införa. Avslutningsvis vill jag säga följande inför den kommande reformeringen av studiestödssystemet. Det studiestödssystem vi lever med i dag har sina fel och brister. Tydligast syns detta när man studerar skuldsituationen för högskolestudenter: stora skulder som aldrig kommer att betalas av och stora avskrivningskostnader för staten som konsekvens av ett mindre bra återbetalningssystem, för att nu vara snäll. Dessutom har vi en svåröverskådlig flora av studiefinansieringssystem för vuxna, som till skillnad från när de infördes inte längre har samma träffsäkerhet när det gäller målet att nå dem med störst utbildningsbehov. Det var mot den bakgrunden som Studiestödsutredningen tillsattes och utformade ett förslag till ett nytt, sammanhållet system. De flesta partier har i detta sammanhang passat på att skriva ganska omfattande motioner med anledning av budgetpropositionen. Det är i och för sig välkommet. Samtidigt är den formella hanteringen av frågan att remisstiden på utredningens betänkande precis är avslutad, att frågan nu bereds på departementet och att regeringen kommer att återkomma med en proposition under 1997. Detta begränsar i viss mån min handlingsfrihet i dagens debatt, men jag vill ändå ta upp några utgångspunkter som jag tror att vi måste ha med oss. När det för det första gäller Ola Ströms diskussion är det viktigt att ha klart för sig att studiestödssystemet inte kan lösa alla problem. I debatten om social snedrekrytering får man ibland intrycket att bara studiestödssystemet är tillräckligt generöst kan alla studera vidare. Jag tycker att Robert Erikssons utmärkta utredning om utbildning och socialt ursprung tydligt visar att det inte är så enkelt. Visst är studiestödet mycket viktigt, men minst lika viktigt är tillgången till utbildningsplatser, avståndet till högskolor eller vuxenutbildningsplatser, uppläggningen av utbildningen etc. Vuxenutbildningssatsningen är i det här sammanhanget ett tydligt exempel på hur vi med en kombination av ett bra studiestöd, en flexibel utformning och god tillgänglighet faktiskt kan nå dem med störst utbildningsbehov och också minska den sociala snedrekryteringen. För det andra är det oerhört viktigt att vi har ett tydligt studiestödssystem. Det skall så långt det är möjligt ge en klar bild av vilket stöd man är berättigad till och vilken skuldsättning det leder till. Ur det perspektivet är principen om ett sammanhållet system mycket viktig. Dagens mångfald skapar stora problem och osäkerhet om vilka regler som gäller. Dessutom ger ett sammanhållet stöd större förutsättningar för tydligare prioriteringar. Ett exempel på detta är det ställningstagande vi som var aktiva i utredningen gjorde om att tydligt prioritera höjd bidragsnivå för vuxna som vill läsa in grund och gymnasienivå. För det tredje tror jag att principen om ett renodlat system är att föredra framför olika lapptäcksmodeller. Eftersom vi med stor sannolikhet kommer att vara studenter i någon mening vid flera tillfällen i livet blir det i längden ohållbart att bara därför byta bostadsstöds eller familjestödssystem. En modell som inom studiestödssystemet bygger in olika behovsprövade tillägg leder osvikligen till en väg där inte bara taket utan även golvet i systemet ifrågasätts. Vi skulle därmed glida över i en mer europeisk modell, där föräldrars inkomster och frågan om man bor hemma hos sina föräldrar eller i egen lägenhet kommer att styra den studiefinansiering man får. För mig vore det ett kraftigt steg tillbaka. Det är inte frågan om man är student eller inte som avgör behovet av bostad, familjestöd eller andra ersättningar. Rimligtvis bör samhällets stödsystem i dessa sammanhang vara generella, inte selektiva. Till sist vill jag, med anledning av både Moderaternas reservationer och Ola Ströms vädjan, säga något om utbildningskonton. Jag har inget emot olika varianter av individuella eller kollektiva avtalslösningar som syftar till att ge ökade förutsättningar för kompetensutveckling, livslångt lärande eller hur vi nu skall uttrycka det. Kunskapslyftskommitténs expertgrupp har för bara någon vecka sedan presenterat en mycket bred genomgång av alla varianter av det här som redan finns på arbetsmarknaden, och jag kan försäkra att frågan är mycket aktuell inför arbetet med det kommande studiestödssystemet. Däremot är jag också helt övertygad om att ingen av dessa varianter av utbildningskonton kan ersätta ett generellt studiestödssystem. Arbetsmarknadens parter får mycket gärna finna lösningar - och det gör de i dag - på kompletterande studiefinansiering genom avtal, trygghetsfonder eller avtalsförsäkringar. Men jag inbillar mig inte att sådana lösningar kan klara behovet av tillfredsställande finansiering för grundläggande vuxenutbildning, särskilt inte för alla som står utanför arbetsmarknaden eller har så låg inkomst att det inte ges förutsättningar att fondera utbildningsmedel. Till skillnad från Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna innebär Moderaternas modell på det här området att vi faktiskt avskaffar vuxenstudiestödet och ersätter det helt och hållet med personliga konton. Moderaternas modell innebär att man hänvisar vuxna med stort behov av grundläggande utbildning till studier på fritiden - en milt uttryckt mycket tveksam väg att motverka de kunskapsklyftor som vi redan i dag ser inför det kommande kunskapssamhället. Vi socialdemokrater vill att Kunskapslyftet skall omfatta alla - att hela landet får en generellt höjd utbildningsnivå. För att vi skall nå detta mål krävs ett generellt studiestödssystem som möter dessa behov på ett betydligt bättre sätt än dagens system. Det var några utgångspunkter från min sida. Jag har all anledning att tro och misstänka att frågan om ett nytt studiestödssystem kommer att engagera oss vid åtskilliga tillfällen framöver.

Herr talman! Jag måste ha missat någonting när jag läste igenom betänkandet. Vem är det som har föreslagit att utbildningskonton skulle ersätta all studiefinansiering? Det har jag missat. Var står det? Sedan skulle jag önska att utbildningsutskottet hade uttryckt sig lika positivt i den här frågan som Tomas Eneroth gör. Men: Anser Tomas Eneroth att de här olika, akuta, snuttifierade parenteserna för olika nivåer inom NT utbildning har underlättat Studiestödsutredningens arbete, eller har de möjligen försvårat det? Och ställer Socialdemokraterna nu upp på ett samlat stöd utifrån en helhetssyn på människan, eller skall vi fortsätta att ha det så här snuttifierat? Kommer ni att klara av att nå målet? Ja, det kan Tomas Eneroth inte svara på i dag. Men anser inte ni att det är osmakligt att man i dag har en inkomstskillnad på 7 000 kr i månaden för människor i samma utbildning, beroende på om de haft lyckan att hela tiden ha varit bosatta i Sverige, kunnat ha ett jobb och samla a-kassepoäng? Är inte det här osmakligt, Tomas Eneroth - 7 000 kr?
Herr talman! Jag börjar med första delen av Ewa Larssons fråga. Det här är inte något som föreslås i betänkandet, men i Moderaternas reservation står det ganska tydligt att man vill att ett system med utbildningskonto införs och ersätter vuxenstudiestödssystemet. Man hänvisar i stora delar vuxna människor med behov av grundläggande utbildning till att genomföra studier t.ex. på fritiden. Det är en modell som jag tycker är helt obegriplig med tanke på de utmaningar vi står inför och de en och en halv miljon människor i det här landet som redan har stora brister i grundläggande kunskaper. Det var den ena delen. När det sedan gäller arbetet i Studiestödsutredningen är svaret i viss mån ja - jag tycker att arbetet försvårades av de förändringar som gjordes efter hand. Jag hade givetvis önskat att man redan under den borgerliga regeringen eller ännu tidigare hade gjort en bred utredning. Men vi har ju den arbetstakt vi har i riksdagen. Det enda jag kan konstatera är att den slutsats vi kom till i utredningen - som Miljöpartiet ställer upp på, som Folkpartiet ställer upp på i stora delar och som alla övriga partier utom Moderaterna också ställer upp på - faktiskt ger ett mycket brett sammanhållet studiestöd där man utjämnar skillnaderna som är baserade på inkomstbortfallsprincipen och i stället ger ett bredare stöd till de människor som har störst utbildningsbehov.
Herr talman! Det var bra att höra. Då har jag inte missat någonting i det betänkande som vi diskuterar nu. Det känns bra. Jag frågade också om den helhetssyn på människan som vi eftersträvar. Jag vet att vi är många partier som verkligen önskar att vi når målet. Tror Tomas Eneroth att vi kommer att nå målet, eller kan de olika delreformer ni har infört under resans gång vara hinder? Kommer ni ge oss tillräckligt med tid för att vi skall klara av att göra det på ett riktigt bra sätt, eller måste det forceras fram så att vi tappar viktiga bitar på vägen?
Herr talman! Det är möjligt att jag missförstår Ewa Larsson, men jag tycker att det är underligt att å ena sidan säga att vi måste agera snabbt för att få ett brett sammanhållet system och å andra sidan, i andra repliken, begära att vi skall få litet mer tid för att få ett genomtänkt system. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi får ett brett sammanhållet studiestödssystem. Samtidigt får jag ändå medge att jag inte tror att det löser alla problem. Det är därför vi diskuterar utbildningskonto, t.ex. Det är givetvis så, att ett sammanhållet studiestödssystem inte löser alla behov av vidareutbildning och kompetensutveckling inom arbetslivet. En stor del av det ansvaret måste faktiskt andra än vi politiker ta, t.ex. arbetsmarknadens parter. Det stora systemet som löser alla problem tror jag inte på, men vi kommer en mycket bra bit på vägen om vi lyckas - låt säga genom ett förslag i riksdagen om ett sammanhållet studiestödssystem.
Herr talman! Jag tänker bara utnyttja en av mina repliker. Även studerande behöver ett mått av förutsägbarhet. Studiestödssystemet, som det har sett ut för vuxna, har innehållit en viss ryckighet. Det har varit svux och svuxa med och utan barntillägg och nu det särskilda utbildningsbidraget. Vi kommer kanske tillbaka till svuxa igen. Jag skulle vilja ställa en fråga om det som jag tog upp. Kommer socialdemokraterna att verka för att det presenteras ett nytt studiestödssystem som kan sättas i verket den 1 juli 1998, så att vi inte får ytterligare ett brott? Om inte - kommer man då att verka för att förlänga det särskilda utbildningsbidraget tills dess att ett nytt studiestödssystem kan införas?
Herr talman! Med respekt för den institution vi just nu står i och riksdagens behandling av den kommande studiestödspropositionen blir det svårt för mig att utlova att ett nytt system skall gälla fr.o.m. den 1 juli 1998. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi inte får glapp mellan systemen, men jag kan med tanke på att en minoritet av de socialdemokratiska ledamöterna finns i kammaren i alla fall inte utlova att det skall bli precis som regeringen tänker.
Herr talman! Det är bra att Tomas Eneroth bekymrar sig om hur vi kristdemokrater har gjort våra bakgrundsberäkningar när vi har föreslagit besparingar på olika områden. Jag kan försäkra Tomas Eneroth om att de är välgrundade. Det finns erfarenhet att luta sig emot eftersom dessa system har funnits och man kan gå tillbaka och se hur de verkade då. I detta sammanhang är det dock inte de som är intressanta. De är redan nedröstade. Våra förslag är nedröstade i riksdagen av Socialdemokraterna och Centerpartiet och kommer alltså inte att träda i kraft. Om vi skulle ha räknat fel på en eller annan krona spelar det ändå ingen roll i detta sammanhang. Däremot spelar det roll hur det särskilda utbildningsbidrag som regeringen har fått igenom och som skall träda i kraft nästa år är utformat. Det skall ge ersättning på a-kassenivå under ett år, men vad kommer sedan? Vad svarar Tomas Eneroth en ensamstående mamma som förra året, fram till sommaren 95, studerade med svuxa plus barntillägg, blev fråntagen det och avbröt sina studier? Vågar hon påbörja en treårig utbildning nästa höst utan att veta hur åren därefter blir? Hon vet att hon får ersättning på akassenivå under ett år, men sedan vet hon ingenting. Vad svarar Thomas Eneroth henne?
Herr talman! Jag måste säga att jag finner Inger Davidsons argumentation något märklig: Med anledning av att förslaget ändå faller i samband med budgetdebatten är det inte så viktigt hur ni räknar. Jag antar att de förslag man lägger på riksdagens bord läggs fram under förutsättning att de faktiskt skall kunna genomföras. I detta fall talar ni inte bara om att ni skall göra en besparing på 500 miljoner genom att öka studietakten, ni skall också ta 700 miljoner från de unga som skall läsa arbetsmarknadsutbildning med utbildningsbidrag. Dessutom skriver ni i era motioner att ni vill ta bort fribeloppet, vilket kommer att öka kostnaderna med upp till en miljard kronor, eftersom en massa deltidsstuderande då får möjlighet att utnyttja det studiestödssystem de i dag inte utnyttjar. Jag tycker att det är ett mindre seriöst sätt att agera i budgetbehandlingen. Jag måste säga att Kristdemokraternas representant i Studiestödsutredningen var betydligt mer ansvarsfull i detta sammanhang. Han redovisade helt andra ståndpunkter än vad Kristdemokraterna motionerar om. Det tycker jag är något besynnerligt. Jag får hoppas att det är hans åsikter som är tongivande och inte motionärernas i den fortsatta behandlingen av frågan om studiestödssystemet.
Herr talman! Om Tomas Eneroth hade lyssnat på vad jag sade hade han hört att jag sade att vi hade kunnat stå för dessa förslag om vi hade fått genomföra dem. Tyvärr får vi inte genomföra dem, och i det läget är de inte längre intressanta. Argumenten tryter tydligen så till den grad för Tomas Eneroth att han måste börja dra in vem som satt i Studiestödsutredningen för Kristdemokraterna. Då tycker jag att det har gått ganska långt. Använd nu den andra repliken till att tala om vad jag skall svara den ensamstående mamma som hade påbörjat sina studier, fick lova att avbryta dem med en månads varsel och nu erbjuds att påbörja treåriga studier igen, utan att veta hur finansieringen skall lösas.
Herr talman! Det är inte en fråga om att argumenten tryter. Jag tycker bara att det är något besynnerligt att man har en uppfattning i en parlamentarisk utredning och en annan när frågan skall behandlas i riksdagen. Det tycker inte jag är att argumenten tryter. Dessutom tycker jag, även om era förslag har fallit, att det är ganska viktigt att ni redovisar på vilket sätt de förslag ni hade tänkt genomföra slår. Ökade krav på studietakten, som skulle innebära en besparing på en halv miljard, kommer osvikligen att slå ganska hårt mot de studenter som redan i dag tycker att studietakten inom vissa utbildningar är för hög. Det är anmärkningsvärt.
Herr talman! Tomas Eneroth är en gedigen intellektuell. Därför är det litet förvånande, måste jag säga, att inte ens Tomas Eneroth kan börja prata om fullvuxnas livslånga lärande utan att omedelbart hamna i en diskussion om arbetsmarknadens parter - detta spännande begrepp - eller de kollektiva avtalen - denna entusiasmerande form av lärande. Detta mantra av floskler radas alltid upp så fort ett problem skall lösas av någon utan att vi skall ta initiativ här i riksdagen för att göra det på ett seriöst och individuellt sätt. Vi kan satsa pengar. Vi kan skapa platser. Vi kan införa extra bidrag, och vi kan skapa de mest fantasifulla bokstavsförkortningar för olika utbildningssatsningar, men varken Tomas Eneroth eller Göran Persson kan ta studenten åt folk. Detta gör man var och en för sig. Det finns inga system för detta. Vi kan uppmuntra det. Vi kan underlätta det. Vi kan bevisa för människor att detta lönar sig i Sverige, men vi kan inte göra det åt människor. Den gamla tidens formel för resursjämlikhet i Sverige och för frimodighet på marknaden var land och pengar. Så skapade man jämlika människor som kunde ta för sig. Den nya tidens resursjämlikhet heter kunskap. Den är problematisk, för den kan inte fördelas. Man kan tillägna sig den själv. Man kan få hjälp att tillägna sig den, men den kan inte skapas eller fördelas. Därför fungerar inte de vackra idéer som Tomas Eneroth är så förtjust i. Därför har han fel.
Herr talman! Jag har inte fel; jag tycker annorlunda. Som god sociolog tycker jag det är viktigt att ha det perspektivet. Det är sant att vi inte kan ta studenten åt folk. Jag är den första att erkänna politikens begränsningar på det området. Jag tycker också att det är ganska skönt att den har sådana begränsningar. Det vi kan göra - det sade Ulf Kristersson själv - är att uppmuntra. Vi kan på olika sätt uppmuntra människor att utbilda sig för att vi utifrån våra politiska åsikter tycker att det är viktigt. Det är klart att vi vill uppmuntra genom att öka antalet utbildningsplatser i högskolan och genom att öka antalet utbildningsplatser i vuxenutbildningen. Vi vill uppmuntra genom att införa ett generösare studiestöd. Vi vill uppmuntra genom att ge de studerande möjligheter att slippa stora skuldsättningar i framtiden när de utbildar sig. Moderaterna vill uppmuntra genom att ha färre utbildningsplatser i högskolan och vuxenutbildningen. Moderaterna vill uppmuntra genom att införa ett lägre studiestöd med större skulder och lägre bidrag. Moderaterna vill uppmuntra till studier genom att införa rena annuitetslån. Moderaterna vill uppmuntra till studier genom att inte ens avskriva lånen efter 65 års ålder. Man skall dras med studieskulderna även efter pensioneringen. För mig är det ett obegripligt sätt att möta alla de stora behov av vuxen och grundutbildning som vi har inför det framtida kunskapssamhället.

Fru talman! Många är i dag djupt besvikna på den socialdemokratiska politiken. Många hade stora förväntningar när Socialdemokraterna trädde till år 1994. Vi kan nu efter cirka två och ett halvt år se resultaten av den socialdemokratiska politiken. Vi kan se de demonstrationer som görs mot politiken, och vi kan konstatera att i stort sett har ingenting hänt sedan hösten 1994. Inför valet 1994 hade man i valkampanjen lovat att på ett år fösa tillbaka den öppna arbetslösheten till Men dessa arbetslösa är i dag djupt besvikna på den socialdemokratiska politiken. I dag är 8 % öppet arbetslösa, och arbetslösheten har ökat i jämförelse med både november 1995 och november 1994. Till den öppna arbetslösheten skall läggas de som är i åtgärder. Totalt är 12,8 % i Sverige arbetslösa eller i åtgärd. Till detta skall läggas de som gått i förtidspension av arbetsmarknadspolitiska skäl. Närmare 1 miljon människor står alltså utanför arbetsmarknaden. 1 miljon besvikna människor, och därtill deras anhöriga. 1 miljon besvikna på den socialdemokratiska politiken, och ingenting tyder på en bättring, snarare tvärtom. I AMS pressmeddelande den 4 december sägs:"Den höga arbetslösheten består. Antalet arbetslösa och personer i åtgärder har stabiliserats på en mycket hög nivå, och tillgången på lediga platser är fortfarande helt otillräcklig för att förbättra situationen för de arbetssökande." Under det senaste året har 20 000 fler personer blivit arbetslösa. Sysselsättningen har sjunkit och gruppen latent arbetslösa vuxit. Så här illa ser det ut. Varför har det blivit så här? Varför har regeringen så totalt misslyckats med att minska arbetslösheten? Varför protesterar så många mot den socialdemokratiska politiken, och varför är så många djupt besvikna? Varför blir det inte fler jobb? Varför har den socialdemokratiska politiken blivit ett fiasko för landet, för företagarna och för de arbetslösa? Ordet fiasko är för övrigt inte bara mitt betyg på den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken, utan även Aftonbladets. Onsdagen den 4 december kunde man i en stor rubrik läsa om fiaskot för den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken. Låt oss nu se tillbaka i tiden och se när detta fiasko startade. Regeringen insåg 1994 att det var i företagen de nya jobben skulle skapas. Man skulle satsa på företagen, sade man, varvid man snabbt på fackets initiativ tog tillbaka de förändringar inom arbetsrätten den borgerliga fyrpartiregeringen infört. Dessa förändringar lovordades bland företagen, och även de socialdemokratiska företagarna lovordade dem, och de skapade nya jobb. Flera tusen jobb i veckan skapades under fyrpartiregeringens sista månader vid makten. Men det var viktigare att tillfredsställa facket än företagarna. Det var viktigt med facklig betalning för stöd under valkampanjen än med jobb. Så var det med talet om att satsa på företagen. I realiteten var det inget värt. Förlängd provanställningsperiod samt förlängda tidsbegränsade anställningar vid arbetsanhopning togs bort liksom förändringarna i turordningsreglerna. Samtidigt som man gjorde detta sade man att arbetsrättsreglerna behövde ändras. Man lade ned Arbetsrättskommittén men tillsatte en arbetsrättskommission bestående av parterna på arbetsmarknaden. Denna skulle få fram nya arbetsrättsregler. I denna kommission satt LO, som just tvingat Socialdemokraterna att ändra arbetsrättsreglerna. Hur någon kunde tro att denna arbetsrättskommission, med LO som svuren motståndare till förändringar, skulle förändra arbetsrätten är en gåta. Det gick inte heller, utan arbetsrättskommissionen havererade den 9 maj 1996. Senare i dag kommer de allt för små förändringar som regeringen lagt fram i proposition att behandlas. Det är ett steg i rätt riktning i vissa fall, men det är för små förändringar och för litet omfattande. Under de mer är två år som regeringen velat i denna fråga har tusentals människor gått miste om jobb, men facket har varit nöjt. Ett nöjt fack är tydligen viktigare för regeringen än jobb och arbetslösa. Kommer någon ihåg RAS? Det är ännu ett av regeringens misslyckanden. Det skulle ge 110 000 nya jobb, men gav enbart 23 000. Regeringen slängde ut pengar till företagen, men det hjälpte inte. Dessutom hade nog de flesta av dessa 23 000 jobb kommit till ändå utan stöd. Det var en flermiljonrullning som knappast gav något. Trots att företagen var emot detta genomfördes det. Det företagen ville ha, ändrade arbetsrättsregler, gav man dem inte. Men RAS, som de inte ville ha, fick de. Tala om att lyssna på företagen för att minska arbetslösheten! I övrigt har regeringens politik utmärkts av ryckighet och panik utan strategi. Olika förslag har slängts fram, det ena olyckligare än det andra. OTA - det lyckliga slutet, enligt Margareta Winberg - har hittills lyckliggjort 186 personer. 186 privatanställda har fått jobb som inte skall vara jobb i den offentliga sektorn. Det var den sektorn som inte skulle öka. Det var ju i företagen de nya jobben skulle komma. Även i övrigt har den socialdemokratiska politiken för nya jobb misslyckats. Man har fattat beslut om att höja skatterna med netto 73 miljarder fram till 1998. Tror någon att höjda skatter skapar fler jobb? Tror någon att höjda energiskatter, höjda bensinskatter, minskade representationsavdrag för besök på restauranger skapar fler jobb, eller att en förtida kärnkraftsavveckling skapar fler jobb? Vargön Alloys och andra energislukande industrier varslar nu om uppsägningar på grund av regeringens politik. Det var väl fler jobb och inte färre som Göran Persson och Margareta Winberg ville skapa? Inte bara vi moderater utan även socialdemokratiska kommunalråd och fack undrar vad regeringen sysslar med. Situationen för de arbetslösa blir allt värre. Statsministerns löfte om att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 tror regeringen knappast själv på nu. För alla andra än regeringen förefaller det vara en utopi med den politik som regeringen nu för. Det är bara den öppna arbetslösheten som skall halveras. År 2000 kommer fortfarande många att vara i arbetsmarknadsåtgärder. Risken är stor att de i åtgärder blir allt fler. Inget tyder på att regeringen har några åtgärder att föreslå som skapar möjligheter till jobb i företagen. Vi moderater har en samlad strategi för fler riktiga jobb. Den vilar på fyra ben: lägre skatter på arbete och företag, högkvalitativ kunskapstillväxt, en öppnare arbetsmarknad som utgår från den enskildes roll med individuella avtal och en arbetsmarknadspolitik som stöder de arbetslösa och öppnar möjligheter till nyanställningar i företagen. Vår politik är sammanhängande. Att sänkta arbetsgivaravgifter och sänkta skatter ger fler jobb blir fler och fler medvetna om. T.o.m. ekonomer är medvetna om detta. Det andra benet i vår politik utgörs av en politik för kunskap. Om jobben skall öka och Sveriges konkurrenskraft bli bättre måste grundskolan ge bättre kunskaper, liksom gymnasieskolan. Dessutom måste den högre utbildning ha hög kvalitet. För det tredje måste en arbetsmarknad med individuella avtal skapas. På dagens svenska arbetsmarknad har makten gradvis förskjutits till de fackliga organisationernas förmån. Det har skett på såväl enskilda medarbetares som på företagens bekostnad. Denna obalans är en huvudorsak till att lönebildningen inte fungerar. Anställningströskeln är hög för många företag, alltför hög. Det leder bl.a. till att de anställningar som skulle behövas inte kommer till stånd. Det fjärde benet i vår politik är en reformering av arbetsmarknadspolitiken för att stödja dem som saknar arbete. Dagens arbetsmarknadspolitik fungerar enligt vår mening dåligt. Den har dålig effektivitet, den saknar personliga incitament för den enskilde att hitta ett riktigt jobb. Vi anser att arbetsmarknadsutbildningen skall ges en klar inriktning mot att skapa arbetstillfällen. Kvalitet måste ersätta kvantitet. Arbetsmarknadsutbildningen skall i allt väsentligt genomföras tillsammans med och på företagen. Vid besök på arbetsförmedlingar runt om i Sverige hör man den ständiga kritiken mot regeringen att för regeringen är volymkraven det viktigaste, inte att resurserna sätts in på att ge möjligheter för förmedlingarna att hitta riktiga jobb. De olika arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i dag är till stor del enbart till för att statistiskt gömma arbetslösheten. Att i dag tala om att ge arbetsförmedlarna mer tid för individuella program för de arbetslösa är ju nästan ett hån mot dem då mer tid och individuella program inte ger fler jobb utan bara en förtvivlan hos de arbetslösa. Åtgärder får ju inte kosta för mycket, eftersom det är viktigare med fler i åtgärder för statistikens skull än att försöka skaffa fram riktiga jobb. För oss moderater kommer alltid kvalitet att vara överordnat kvantitet. Vi ser att behovet av mer aktiva åtgärder finns framför allt för yngre, som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden bl.a. till följd av brister i utbildning, och för äldre. Arbetsmarknadspolitiken måste ges en tydlig inriktning på dessa grupper. Vi förespråkar ett lärlingssystem för unga enligt följande principer. Lärlingen skall erbjudas både arbete och utbildning. Lärlingstiden bör normalt vara ett år. Lärlingssystemet bör vara öppet för ungdomar mellan Över 7 % av de arbetslösa är mer än 55 år. Dessa möter ett växande problem på arbetsmarknaden. Vi föreslår att företagen får en återbäring på arbetsgivaravgiften med förslagsvis 50 % om de anställer arbetssökande över 55 år. Vi är övertygade om att detta kommer att ge incitament för företagen att anställa. Till skillnad från OTA ger detta jobb i företagen. Fru talman!

Mot dessa förslag står regeringen och Centerpartiet med sin politik som med sin tvehågsenhet, konservatism, brist på nyskapande och förmåga till nytänkande bibehåller massarbetslösheten på en hög nivå. En företagsovänlig politik kan inte ge fler jobb. Läpparnas bekännelse om att stödja företagsamheten måste omvandlas till att reellt ge företagen bättre villkor. Endast detta ger fler jobb. Låt mig så säga några ord om regeringens behandling av a-kassan. Hela hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen förtjänar allvarlig kritik. Efter upprivandet av den allmänna obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen har reglerna ändrats ett stort antal gånger för att sedan ändras igen. Det är nu hart när omöjligt att veta vilka regler som gäller. Löften ges och tas tillbaka. Människor vet inte vilka regler som gäller. Rimliga krav på rättssäkerhet uppfylls inte. Det beslut som fattades i juli gäller inte, och regeringens proposition gäller inte heller. Vi moderater anser att försäkringen skall göras allmän liksom tidigare och inte vara ett fackligt privilegium. Men osäkerheten om a-kassan består, och nya förslag är tydligen att vänta till våren. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla de moderata reservationerna, men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1 i AU:1. I övrigt hänvisar vi till vår politik i de särskilda yttrandena till AU:1 och Låt mig som avslutning få läsa litet ur det dokument från EU som är en sammanfattning av 1996 års gemensamma rapport om sysselsättningen inför Europeiska rådets möte i Dublin. Där skriver man följande: De offentliga finanserna behöver konsolideras, särskilt genom minskade utgifter snarare än genom ökade inkomster, vilket konstaterades av Europeiska rådet i Florens. Dessutom är de indirekta arbetskraftskostnader alltför höga i många medlemsstater, särskilt på grund av socialförsäkringarna och en illa avvägd beskattning av olika inkomstkällor. Detta har Sverige anslutit sig till. Jag tänkte fråga Margareta Winberg om man tänker föra den politiken att minska de indirekta arbetskraftskostnaderna. Jag tror att det är väsentligt viktigare för att tillskapa jobb än ett allmänt pratande om en sysselsättningsunion som knappast ger några jobb. Är det så som man har sett de senaste dagarna att det är i den offentliga sektorn som jobben skall tillkomma i stället för i företagen? Man blir litet tveksam när man läser tidningsrapporterna. Det skulle vara trevligt att få höra Margareta Winberg utveckla detta. Har regeringen bytt strategi till fler offentliga jobb i stället för fler jobb i företagen?

Herr talman! Kampen för fler jobb och en kraftigt minskad arbetslöshet står överst på dagordningen för oss i Folkpartiet. Under året har vi presenterat en rad rapporter med konkreta åtgärder som skulle ge fler jobb. Vi vill satsa på en politik för fler jobb, och vi är övertygade om att enda chansen att få rätsida på Sveriges problem är att det kommer nya jobb och då framför allt jobb genom företagande. Socialdemokraterna har också kampen mot arbetslösheten och för fler jobb högt på sin lista. Men den goda ambitionen har kommit av sig. Det har flera orsaker, inte minst den egna tilltron till statliga system och att man ingriper alltför ofta i detaljer på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna har i alltför hög grad varit bundna av vad man drivit för åsikter i vissa högre fackliga kretsar. Visserligen är denna allians nu i gungning, men resultatet är besvärande. Just nu pågår en debatt bland socialdemokrater på landets tidningssidor om huruvida det är brist på ledarskap. Fru talman! Det må vara hur det vill med den saken. Men ryckigheten i politiken, uppblåsta löften och alltfler reträtter in i dimridåerna talar sitt tydliga språk. Jag har flera gånger här i kammaren betonat Folkpartiets hållning i arbetsmarknadspolitiken och talat om att den måste vila på tre stadiga ben, nämligen en aktiv arbetsmarknadspolitik, ett gynnsamt näringslivsklimat och sunda och sanerade statsfinanser. Dessa olika ben är beroende av varandra. Det verkar som om regeringen har bortsett från detta samband och begränsat sig till att föra politik som visserligen sanerar statsfinanserna. Dessutom bemödar den sig om att föra en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det som har saknats är det goda klimatet för näringslivet. Men, fru talman, nu skall det bli annat av det. Jag lyssnade på radionyheterna i går morse och då sades det från det socialdemokratiska partihögkvarteret att nu har utgått påbud om att det är småföretagen som skall bli de nya hjältarna. Det är alldeles utmärkt. Det skulle vara intressant att höra om arbetsmarknadsministern gör samma bedömning som sin företrädare, och för övrigt också skatteministern, som sades ligga bakom det djärva utspelet. Från liberalt håll har vi efterlyst det, och ligger det allvar bakom skulle det betyda mycket. Därför är det intressant att få arbetsmarknadsministerns bekräftelse. "Politiker kan inte skapa nya arbetstillfällen i någon större utsträckning, men politiker kan bana väg för nya jobb. Om detta inte görs, kommer arbetslösheten inte att halveras till år 2000." Så skrev Folkpartiledaren Maria Leissner och TCO:s ordförande Inger Ohlsson i en mycket uppmärksammad DN-artikel nyss. De efterlyste båda en mera seriös debatt då de ideologiska övertonerna kunde dämpas och blicken höjas. De påstod att nya jobb skapas inte genom teorier eller byggnader av luftslott. Nya jobb skapas genom att hinder undanröjs. Intressant är att allt fler efterlyser just nytänkande och realism i arbetsmarknadspolitiken. En väg de förordade var att sänka priset på arbete. En annan tanke var att skatteomläggningens principer från 1991 skulle komma till heders igen, då det skulle löna sig att arbeta, spara och satsa på företagande. De menar att den principen fortfarande är en grundbult för en dynamisk samhällsekonomi. Kanske är det den artikeln som har inspirerat herrarna Sundström och Östros. Det är bra att ta till sig goda råd. Men jag hävdar precis som skribenterna att vi t.ex. inte kan acceptera att värnskatten permanentas. I stället bör vi återvända till marginalskattereformen, som Folkpartiet och Socialdemokraterna enats om. Sänkta skatter på arbete med lägre arbetsgivaravgifter är ett annat viktigt moment. I lokaltidningen hemma i Alingsås skrev en civilekonom med lång och skiftande arbetslivserfarenhet: "När arbetslösheten i vårt land uppgår till mer än 10 procent av den arbetsföra befolkningen må det väl vara varje medborgare obetaget att ha synpunkter på hur denna landsplåga kunde mildras. För egen del har jag oehört svårt att förstå varför inte den privata tjänstemarknaden med sin slumrande potential av arbetstillfällen kan ges möjlighet att fungera." Fru talman! I våra kammardebatter har jag hävdat att arbetslöshet inte beror på arbetsbrist. Det är tvärtom tre andra brister som svensk arbetsmarknadspolitik häftar fast vid: brist på lönsamhet i företagen, brist på pengar i offentliga kassor, brist på vår förmåga och fantasi att organisera arbetslivet. Dessa brister behöver vi komma till rätta med om vi skall få ett välfärdssamhälle värt namnet. Då är inte lösningen - som en del med stor envishet upprepar - att det gäller att förkorta arbetstiden, höja skatterna och att ännu mer reglera arbetslivet. Skall Sverige klara strukturomvandlingen och jobben är det tjänstesektorn som behöver växa och skapa många nya jobb. Alltför många tycks vara fixerade vid det traditionella som dessutom passar in i ett visst samhällsmönster. Men kvinnor och ungdomar hör till dem som behöver få nya chanser, liksom högutbildade och arbetslösa akademiker. Det är frågor som Folkpartiet har lyft fram och som vi reservanter menar att riksdagen bör stödja. Det finns en stor marknad för bl.a. hushållstjänster, som skulle kunna skapa många nya arbeten. Men de fastlåsta positionerna och höga nivåer på skatter och avgifter är trösklar som de flesta inte kan forcera. Den privata tjänstesektorn behöver uppmuntras. Det innebär inte att vare sig industri eller offentlig sektor har spelat ut sin roll. Men det gäller att kunna minska arbetslösheten med okonventionella medel och att finna ny arbetsmarknad. Liknande tongångar hörs också från andra kvinnor. Förbundsordförande Barbro Evermo Palmerlund har från litet andra utgångspunkter pekat på nya arbetsmarknader. Arbetsmarknadsministern har några gånger talat om behovet av en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Jag tycker, fru talman, att det är intressant att det just är kvinnorna som går i bräschen. De är värda all uppmuntran. Det är nödvändigt att komma i en ny position om vi skall klara den svåra och höga arbetslösheten. Men visst finnst det motstånd. Den förlegade och i negativ mening manliga synen på arbetslivet har varit ett hinder, inte minst för socialdemokratiska regeringar och debattörer. En blick i backspegeln ger vid handen att motståndet har varit hårt i en rad frågor som har varit negativt för framför allt kvinnornas möjligheter till ett eget arbete. Skall "de nya hjältarna" få sin chans behövs det mycket av nytänkande i kanslihus och partihögkvarter. Vi kräver i vår fp-reservation när det gäller inriktningen av den framtida arbetsmarknadspolitiken att vi måste komma bort från statiska metoder att gömma arbetslösheten i åtgärder. Det är dags att se till arbetslöshetens bakomliggande strukturella orsaker. Utifrån de förutsättningarna menar vi att regeringen i en särproposition till våren skall presentera en analys och nya insatser som leder till fler jobb, där service och tjänstesektorn får en chans till expansion, där ungdomar och kvinnor får ökade möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Områden som vi har sett som angelägna att få en snabb hantering av är t.ex. utvärdering av ALU verksamheten, den reform som startade under förra mandatperioden av den borgerliga regeringen. Då var den hårt kritiserad av den socialdemokratiska oppositionen, men nu ser det ut som om det är ingen hejd på vad ALU skall lösa. Starta eget-möjligheten för kvinnor är en annan fråga som vi aktualiserar i motion och reservation. Vi har hårt drivit kravet att ge mera till anslaget för lönebidrag och för dem som är verksamma inom Samhall. Detta i avsikt att förhindra uppsägningar som skulle innebära att handikappade, dvs. de som har det svårast på arbetsmarknaden, skulle drivas ut i öppen arbetslöshet. Starta eget-stödet för kvinnor tycker vi skall vara betydligt bredare än vad regeringen föreslår. Arbetsmarknadsutbildningen menar vi måste ta sikte på dagens och morgondagens arbetsmarknad och inte utgå från det historiska. Utskottet har på fem tunga områden tagit intryck av det som Folkpartiet prioriterar och där vi underkänt regeringens förslag: Det gäller den hårda prutningen på Samhall. Det gäller de knappa resurserna på arbetshandikappades lönebidrag. Det gäller invandrarkvinnornas svåra situation. Det gäller arbetsförmedlingsnämnderna som har satts under alltför hård styrning. Det gäller den höga volymen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som, om regeringens förslag hade godtagits, skulle ha blivit alltför svaga och haft alltför låg kvalitet. Dessutom skriver utskottet i mycket kritiska ordalag att de höga arbetslöshetstalen under inga omständigheter kan accepteras. Utskottet instämmer i vår uppfattning om allvaret i den aktuella arbetssituationen för ungdomarna. Man säger att det är någon förbättring för gruppen, men inriktningen måste ändå vara att arbetslösa snarast skall erbjudas ett arbete, en utbildningsplats eller en åtgärd. Även om majoriteten inte har velat göra ett formellt tillkännagivande, förutsätter vi att regeringen tar allvarligt på problemen. I betänkande AU7 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet konstaterar utskottsmajoriteten att ramen höjts med nästan 1 miljard kronor i förhållande till regeringens förslag. Uppräkningen är en följd av utskottets ställningstagande till förändringar i a-kassan som riksdagen beslöt i somras och som skulle ha trätt i kraft vid årsskiftet. A-kasseförsäkringen kommer under våren, säger utskottsmajoriteten. Några föga originella principer är med, men man vill skjuta förändringarna till nästa halvårsskifte. Hela denna fråga har blivit tung för regeringen och Socialdemokraterna, därför att man under oppositionstiden så hårt gick mot de förändringar och reformer som fyrpartiregeringen fick riksdagens stöd för. Folkpartiet var med och medverkade till en sänkning av a-kassan vid arbetslöshet till 80 %. För detta fick både vi och dåvarande regeringspartier utstå mycket smälek såväl från fackligt håll, särskilt LO, som - och inte minst - här i riksdagen från dåvarande oppositionen som skällde som bandhundar. Trots att Socialdemokraterna spelade med i den opinion som krävde en snabb återgång till 90 % aktade man inte för ord att i egen regeringsställning ytterligare sänka a-kassan till 75 %. Det var någonting som vi i Folkpartiet motsatte oss. Vi höll fast vi 80 %-nivån, och därför tycker vi att det är bra att Socialdemokraterna nu äntligen söker räkna upp det till den nivå som vi för vår del anser vara en anständig balanspunkt. Vi har också under mycket lång tid hävdat att egenavgiften skall räknas upp så att staten får ett mindre finansieringsansvar och den enskilde får stå för en större del av försäkringsavgiften. Kompensation skall utgå genom en skattesänkning. Slutsatsen är att vi fortfarande inte har fått en långsiktigt stabil reform genomförd på a-kasseområdet. För detta bär den socialdemokratiska regeringen ett stort och avgörande ansvar för. För mig är det obegripligt hur en socialdemokratisk regering kan ha okänsligheten - såväl ideologiskt som praktiskt - att riva upp en statlig allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Men varken handlande eller ideologi överraskar numera. Raserandet av den statliga a-kassan har slagit allra hårdast mot dem som har haft det allra svårast. Ur arbetsmarknadspolitisk och socialpolitisk synpunkt är detta mycket olyckligt. Som jag sagt har det för Folkpartiet varit ett angeläget mål att pressa ned den totala arbetslösheten. Vi har pekat på åtgärder som skulle kunna öppna för att dynamiken i inte minst tjänstesektor och småföretagarkretsar skulle kunna släppas loss utan att den sociala ambitionen eller trygghetssystemen skulle raseras. De konstgjorda nedgångarna i arbetslöshetstalen genom att folk sätts in i temporära åtgärder eller sätts på en utbildning som nästan garanterat inte leder till jobb är någonting som vi måste komma bort ifrån. Hela politiken måste inriktas på att få fram nya riktiga jobb. Målet måste vara färre arbetslösa och fler i arbete. Regeringen kan nu sägas ha tagit några steg i rätt riktning. Jag sade i inledningen på mitt anförande att det ser ut som om man är på väg att tänka om, men det förutsätter att mycket av innehållet i återställarpolitiken rensas bort och att man ser till helheten. Det förutsätter att man undanröjer hot som för tidig kärnkraftsavveckling eller chockhöjda elpriser kan leda till, att regelsystemet får en anpassning till modern arbetsmarknadspolitik, att skatter och pålagor reduceras till hanterliga nivåer och att arbete, sparande och nyföretagande uppmuntras. Kan de slutsatserna bli förhärskande skulle det vara möjligt att finna en ny arbetsmarknad där fler fick plats, en arbetsmarknad där de handikappade inte trängs ut av njugghet och kyligt bemötande och där ett meningsfullt arbete kommer i förgrunden då välfärden skall säkras. Jag vill med anförda, fru talman, yrka bifall till